Herr talman! I den handelspolitiska deklarationen berömmer sig regeringen för den ekonomiska utvecklingen i landet. I sin deklaration följer utrikeshandelsministern samma tema som framförts i snart ett och ett halvt år av den socialdemokratiska regeringen. Man anser att det går bra för Sverige i den internationella konkurrensen. Man berömmer sig för exportframgångarna. Och man hänvisar till devalveringen och den konjunkturuppgång som nu tjänar som viss dragkraft för den svenska exporten. Isolerat från den verklighet som omger exportframgångarna kan detta sätt att tala från regeringens sida verka vara helt i sin ordning. De stora framgångarna för exporten kan ju också bevisas i siffror. Det går bra för stora delar av svensk industri. Det skapas enorma vinster i bolagen — vinster som bolagen får behålla utan att det ställs några särskilda krav på återinvesteringar för nya jobb här hemma i vårt land. Man kan säga att honungen flödar i kapitalets mun. Och regeringen berömmer sig för den utvecklingen. Men det finns en baksida av medaljen som också måste visas. Det allvarligaste är den stora arbetslöshet som i stort sett kvarstår på samma höga nivå som då socialdemokraterna tog över regeringsansvaret. Man kan säga att arbetslösheten i vissa fall har ökat. Den är högre nu i tider då det är förhållandevis goda konjunkturer, och regeringen säger att det går bra för Sverige och att exporten är god. Arbetslösheten är alltså högre nu än vad den var då det var kris och nedgång i ekonomin tiden efter efterkrigskapitalismens gyllene år — de första decennierna efter kriget. Man skulle kunna föra en ganska lång debatt här om dessa ting, om orsaken till arbetslösheten osv. , men jag skall försöka begränsa mig till sådant som direkt har att göra med handelspolitiken. Jag tänker då på att man håller på att låsa fast den svenska ekonomin i en situation där man kommer att få mycket svårt att föra en självständig ekonomisk politik i framtiden. Detta låter regeringen ske, därför att man varit ganska perspektivlös i sin politik. Man låter den svenska krispolitiken för det första underordnas idéerna om att vägen ut ur krisen går över en ökad export och för det andra underordnas de stora kapitalistiska länderna i och med att man undan för undan genom denna utveckling får ett ökat beroende av dessa ekonomiskt starka makter. En tidigare oroande tendens förstärks nu i snabb takt. Det är litet märkligt att man från regeringens sida i den handelspolitiska deklarationen för det första inte ens andas oro för den utveckling som är på väg och försöker inse att en ohämmad exporttillväxt inte är möjlig i ett litet längre perspektiv, samt för det andra inte ens försöker komma underfund med att det inte heller är önskvärt med en ensidig bindning till de stora starka kapitalistiska länderna och de transnationella bolagen. En del transnationella bolag har ju betydligt större ekonomisk styrka än många mindre länder i tredje världen. Nu är förvisso Sverige en del av den kapitalistiska världen och i många avseenden mycket starkt beroende av utvecklingen i de kapitalistiska länderna. Men vårt land är också mycket starkt beroende av vilka beslut som fattas inom transnationella koncerner. Man kan i många fall säga att dessa transnationella koncerner inte är nationella utan hemlösa i utövandet av sin ekonomiska politik, sin handel och sin produktion. Jag har sett siffror på att av USA:s handel är 35-40 96 att hänföra till intern handel inom de transnationella bolagen. Det finns inga siffror för Sverige såvitt jag vet, men det finns all anledning tro att situationen är ungefär densamma här, eftersom vi har en ganska likartad ekonomisk struktur. Men Sverige deltar också i den internationella utsugningen av tredje världen, främst via svenska transnationella bolag. Det räcker att som exempel nämna de svenska bolagens närvaro i Sydafrika. Mats Hellström känner väl till många andra exempel, och Oswald Söderqvist kommer senare att gå in på denna problematik. Sveriges allt starkare internationella beroende binder landet vid förhållanden som gör det svårt att föra en strikt självständig ekonomisk politik. Det internationella beroendet har dessutom ökat kraftigt under hela 1970-talet. Det sammanhänger med förändringar i den internationella arbetsfördelningen och handeln men också med ett ökat beroende av ekonomiska organisationer som ILF, Internationella valutafonden, EFTA, GATT, OECD osv. Sveriges politiska ekonomiska beroende är alltså både strukturellt betingat och institutionellt samtidigt som beroendet har en känslighetsoch sårbarhetsdimension som Oswald Söderqvist också kommer att beröra. Det är väl känt att den svenska ekonomin har urholkats starkt genom en ändrad internationell arbetsfördelning. Det gör att vi i dag inte kan få fram de nödvändighetsvaror som behövs för att i önskvärd grad fylla upp underleve rantörsbehovet i svensk industri eller för att klara avspärrningar eller kriser. Det fattas många sektorer i svensk verkstadsindustri i dag. Handelsministern säger att halva industriproduktionen säljs utanför Sveriges gränser. Bara detta konstaterande borde leda till eftertanke. Hur långt vill man egentligen gå? Den socialdemokratiska regeringens politik har precis som de borgerligas gått ut på att begränsa den inhemska köpkraften genom att hålla nere löner och kostnader för att uppnå exportframgångar. Tyvärr motverkas dessa exportframgångar av att den inhemska köpkraften pressas tillbaka, och framgången blir därför inte så stor som det kan synas. Detta bevisas främst av att arbetslösheten kvarstår i stort sett oförändrad trots att det nu går så bra för de svenska exportföretagen. Vad kommer att krävas av inhemsk återhållsamhet för att uppnå den fortsatta exportökning som handelsministern förutsätter? Skall vi sälja inte bara hälften av industriproduktionen utomlands utan kanske 60 eller 75 96? Var går den rimliga gränsen och vad kommer att fordras av den svenska arbetarklassen i form av åtstramningar, lönesänkningar och devalveringar för att fullfölja en sådan modell? Kanske handelsministern har någon perspektivplan för ökad export i bakfickan? Exportframgångarna har också en annan baksida som kommer av det starka importberoendet. I vissa viktiga branscher importeras merparten av insatsvarorna. Därför blir exportframgången inte så stor som man i förstone kan tro. För min del vill jag varna för en fortsatt tillväxt av den relativa andelen av utrikeshandeln. Den kan inte ske ohämmat utan att det nationella beroendet ytterligare urholkas. I stället borde ansträngningarna inriktas på att förädla svenska råvaror i högre grad samtidigt som man försöker fylla upp med svenska underleverantörer till svensk industri och nå en större spridning när det gäller såväl export som import. Framför allt måste handeln med socialistiska länder och tredje världen utvecklas. Utbytet med dessa länder har proportionellt en liten andel av svensk utrikeshandel. Genom en större länderspridning kan en relativt stor utrikeshandel existera samtidigt som beroendet av enskilda stora kapitalistiska länder minskar. Därmed minskar också vår sårbarhet. När det gäller länderfördelningen kan man notera att en redan liten export av bearbetade varor till de socialistiska länderna och tredje världen förra året blev ännu mindre relativt sett. Statistiken visar att handeln med Östeuropa, Kina, OPEC-länderna och s.k. övriga länder minskade med 7-8,5 20 under budgetåret 1982/83, medan exporten till OECD-länderna, som är våra största handelspartner, ökade med 13,2 76. Proportionellt orimliga förhållanden förstärktes alltså. Vissa svårigheter finns att utveckla handeln med planekonomins Östeuropa och med utvecklingsländer, och det har också berörts i den handelspolitiska deklarationen och i budgetpropositionen. Man säger att detta beror på att dessa länder önskar genomföra en typ av byteshandel. Därför tycker vi att ett statligt handelsbolag borde inrättas som kan samordna enskilda exportörers och importörers affärer med dessa länder. Ett handelsoch bytesbolag skulle få en viktig roll för att öka länderspridningen i den svenska utrikeshandeln. I övrigt kan man väl nämna att länder som är starkt skuldsatta genom stora utlandslån också vill genomföra mer och mer av bytesaffärer eller s.k. motköp. Med vetskap om hur den internationella skuldkrisen ser ut och möjligheterna att betala av på dessa stora skulder, tror jag att man måste betrakta sådan form av handel och motköp som en realitet i framtiden och försöka anpassa sig därefter. Om man ser tillbaka på statistiken över handeln med de östeuropeiska länderna, finner man att importen från dessa länder sedan mitten av 1970-talet har varit större än exporten, något som måste betyda att det finns bytesvaror som vi importerar till vårt land, vilka inte motsvaras av en export till dessa länder. Där kan jag bara nämna att det finns ytterligare produkter som skulle kunna utgöra bytesvaror för en ökad svensk export till dessa länder. Jag tänker då på sovjetisk naturgas. Förutom att man på det sättet skulle sprida riskerna med handeln — man får fler handelspartner, utvecklar handeln med dem som man inte har så mycket handel med i dag — får man en ökad riskspridning när det gäller energiimport, så att man inte blir så beroende av OPEC-länder och västeuropeisk import utan kan importera också från detta håll. På så vis skulle detta få stor handelspolitisk och sysselsättningsmässig betydelse. Men jag tycker mig ha hört Mats Hellström sjunga den fria handelns och de internationella kapitalrörelsernas höga visa — han får väl rätta mig om jag har uppfattat honom fel. Jag förstår av inledningen till den handelspolitiska deklarationen att det kan bli svårt att övertyga regeringen om att vi måste ta ökade initiativ för att nå fram till bättre länderfördelning, för att konkret konstruera en handel med dessa länder, en handel som i dag är relativt outvecklad. Jag tycker att detta borde kunna ske utan att på något sätt stå i motsatsställning till en fortsättningsvis stor handel på de traditionella marknaderna. När det gäller det s.k. institutionella beroendet, som kanske är litet mera diffust och svårbeskrivbart, är det klart att Sveriges medlemskap i de internationella ekonomiska organisationerna är av ett visst intresse. Fram till slutet av 1960-talet spelade t.ex. IMF en relativt underordnad roll beträffande medlemsländernas nationella ekonomiska politik. Senare har den målsättningen ändrats, och de starkare länderna börjar alltmer att försöka använda internationella valutafonden för sina egna nationella intressen — naturligtvis med vissa motsättningar som följd. Kravet på en viss nationell politik ställs också från IMF vid långivning, inte minst till tidigare skuldsatta länder, vilket gör att IMF på något sätt framstår som överordnad i ekonomiska frågor gentemot de nationella regeringarna. Detta begränsar självfallet de små staternas handlingsfrihet, och det är beklagligt att riksdagen avvisade ett förslag från vänsterpartiet kommunisterna om att arbeta för en ändrad inriktning som innebär större självständighet för medlemsländerna. IMF har kanske inte så stor betydelse för Sveriges situation just i dag, men principiellt är det en mycket viktig fråga hur man ser på den internationella handeln och internationella ekonomiska organisationers sätt att arbeta. Därför finns det anledning att uppehålla sig litet vid vad Mats Hellström sade i sitt anförande, där han berörde de mest skuldsatta ländernas problematik och sade att de hade tvingats att föra en hårdhänt åtstramningspolitik för att få lån från IMF. Mats Hellström sade t.ex. att IMF bör spela en ledande roll i sådana sammanhang — utan att han preciserade vad den ledande rollen skulle innebära. Man kan ju säga att IMF redan har en ganska ledande ställning eftersom IMF försöker diktera låntagarländernas ekonomiska politik. Och detta gör IMF, såvitt jag förstår, med de svenska socialdemokraternas gillande. När vi hade uppe frågan om det orimliga i att IMF påtvingar många länder en Thatchersk eller Friedmansk ekonomisk politik, hade man från socialdemokraternas sida här i riksdagen ingenting att säga om detta, utan man tyckte att det skulle så vara. Det kunde vara klargörande att få höra om handelsministern tycker att detta är en riktig hållning och höra vad han menar med IMF:s ledande roll i den skuldkrissituation som uppstår. När det gäller det övriga utlandsberoendet, som är av institutionell karaktär, innebär Sveriges medlemskap i t.ex. GATT att man förpliktar sig att delta i en liberalisering av den internationella handeln, dvs. en långsiktig anpassning av den internationella kapitalismens och de transnationella bolagens uppdelning av marknader och produktion. Sverige har förpliktat sig att som en del av den internationella kapitalismen inte utveckla handelsförbindelser som gynnar ett land mer än ett annat. Man kan säga vad man vill om dessa organisationer, men de facto innebär medlemskapet naturligtvis att man får svårigheter att föra en strikt internationell ekonomisk politik och handelspolitik. Trots att vi är medlem i flera sådana här organisationer har vi inte från Sverige mycket att sätta emot när de stora elefanterna dansar. Jag tänker på exportrestriktioner som genomförs av USA på t.ex. stålområdet. För Sveriges del har man med kraft hävdat att man skall försöka hålla fast vid frihandeln, att man inte kan genomföra någon protektionism — det är skadligt. Men man tvingas ändå böja sig för protektionism från de stora ländernas sida. Vi måste ha klart för oss att frihandel och ekonomisk frihet i mycket är en fråga om ord och vackra tankar och inte så mycket om verklighet. För många små länder gäller det att inte störa de stora för mycket, och ändå försöka hänga med och få de fördelar som finns. Det vore intressant om man från regeringens sida kunde ifrågasätta litet av detta och gå litet djupare och skrapa på begreppet frihandel och internationellt oberoende. Mats Hellström sade i en av de allra första meningarna, om jag inte missminner mig, att handelspolitiken är en mycket viktig del av den socialdemokratiska krispolitiken. Då tycker jag att regeringen borde ta sig en funderare över vart de nuvarande utvecklingslinjerna leder och vad de får för konsekvenser i nästa lågkonjunktur, som av allt att döma kommer att bli längre och djupare än de föregående lågkonjunkturerna. Mönstret är ju sådant att man kan förutspå detta med stor säkerhet. Jag inbillar mig inte att man i ett nafs kan bryta upp från ekonomiska organisationer eller försöka bryta sig loss från ett sedan länge komplext inarbetat samarbete med stora länder i fråga om handelsförbindelser. Men jag tror att man måste fundera över en politik som inte förstärker detta internationella beroende utan kanske förändrar handeln och den ekonomiska politiken, så att man faktiskt kan nå ett större mått av nationellt självbestämmande när det gäller den ekonomiska politiken. Kommer exportansträngningarna att utvecklas såsom de skisserats? Det vore intressant att få litet kött på benen från Mats Hellström i fråga om hur stor andel han har tänkt sig att man kan exportera. Om dessa ansträngningar kommer att fullföljas, så är det klart att Sveriges internationella beroende i handelspolitik och ekonomisk politik kommer att vara totalt. Utrymmet för regeringens handlande kommer då att vara mycket begränsat i framtiden. En mer selektiv ekonomisk politik bör vara vägledande också för satsningarna i ett litet längre perspektiv. Denna politik kan innebära expansion, i första hand koncentrerad till sektorer med litet importinnehåll, sektorer där sysselsättningseffekterna är stora i jämförelse med investeringarna. På kort sikt betyder detta att insatser måste göras inom den offentliga sektorn genom ökad tjänsteproduktion, byggande, anläggningsarbeten osv. i en strävan att ersätta import med inhemsk produktion — vilket ju inte, tycker jag, är att sätta likhetstecken med protektionism. Det är klart att detta kräver nationaliseringar av affärsbanker och kreditinstitut. Det kräver mer bestämmande och försök till styrning av handelsströmmarna från regeringens sida, så att inte privatkapitalet och de enskilda företagen helt dominerar dessa strömmar. Det fordrar naturligtvis en medveten politik i ett litet längre perspektiv. Men jag tror att det är nödvändigt att tänka i de banorna, och det vore intressant att här få till stånd en debatt om dessa saker. När det gäller utlandslånen, som ju berördes rätt mycket av centerpartiets talare, måste de naturligtvis begränsas. Utgifter för de ekonomisk-politiska åtgärderna bör i första hand finansieras inom den svenska ekonomin. Från vårt parti menar vi att satsningar inom t.ex. den offentliga sektorn och satsningar för att få till stånd en bättre industristruktur, ökad sysselsättning, ökad självförsörjning osv., kan betalas med de vinster som har skapats genominflation och spekulation. Jag tycker också att man borde vidta ganska kraftiga åtgärder för att få till stånd att de enorma vinster som nu görs i exportindustrin, till följd av den socialdemokratiska politiken och devalveringen, återanvänds så att vi kan skapa nya jobb och förutsättningar för en fortsatt utveckling här i landet.

Herr talman! Nej, jag tror inte, Hans Petersson i Hallstahammar, att den handelspolitiska deklarationen uttrycker något beröm över regeringens handlande. I den tas framför allt upp de krav som måste ställas för att Sverige skall komma i balans på lång sikt, och för det krävs exportöverskott under ett antal år. Export har inget egenvärde, men det krävs med de obalanser som vi har, exportöverskott under ett antal år för att vi skall kunna minska utlandsskulden och därmed det farliga beroende som en hög utlandsskuld innebär. Därmed har jag också givit svar till Olof Johansson, som hävdade att vi inte behandlat framtidsfrågorna, utan nu slår oss till ro med att exporten går bra. Tvärtom står det ju redan på första sidan i deklarationen att underskotten under en följd av år måste ersättas med överskott för att en minskning av utlandsskulden skall bli möjlig. På nästa sida i deklarationen står just det som Olof Johansson efterlyste. Där konstateras nämligen att vi har fortsatt växande räntebetalningar för utlandsupplåningen. Vidare framhålls: ”Krispolitiken måste således fortsätta och kostnadsutvecklingen måste hållas nere, för att vi skall åstadkomma en långsiktig balans i vår utrikeshandel —-—--.” Jag föreställer mig också att vi, även om alla de institutionella förändringar i Sverige vilka Hans Petersson nyss talade om skulle genomföras, måste fortsätta att betala av vår utlandsskuld, och för det krävs det ett exportöverskott. Burenstam Linder diskuterade de oklarheter i regelsystemen som försvårar för näringslivet att veta vilka spelregler som gäller i handelspolitiken. Jag instämmer med honom i att en av de viktigaste av de frågor som vi diskuterar inom EG, EFTA och även GATT är hur vi — med ett tekniskt handelspolitiskt uttryck, som Burenstam Linder torde känna till — skall kunna åstadkomma transparens. Härmed menas att man, även om man inte lyckas avskaffa handelshinder, i varje fall gör dem tydliga och får in dem i GATT:s regelsystem, så att samhälle och företag vet vad som gäller. Det är också just denna inriktning på arbetet som vi i praktiken har på svensk sida. På den punkten kan jag hålla med Staffan Burenstam Linder. Jag har betydligt svårare att instämma i den rundmålning av världen han gjorde, där han ville beskriva i vilken utsträckning socialistiska länder bedriver en handelshindrande verksamhet som kapitalistiska länder tydligen inte gör sig skyldiga till. Jag tror inte att denna genomgång håller. Det föreligger bl.a. enorma skillnader i kulturella och traditionella ekonomiska attityder, och det gäller företrädesvis mellan olika världsdelar. Det finns på den latinamerikanska kontinenten rader av länder med i högsta grad kapitalistiska system, där man vill skydda sig med den typ av handelshinder som Burenstam Linder kritiserar. Det finns å andra sidan socialistiska länder, i andra delar av världen, vilka vill skydda sig med denna typ av handelshinder. Det finns också länder som vill verka för ett mer fritt och öppet handelssystem. Det går ingen gräns mellan ideologier på det sätt som Burenstam Linder ville göra gällande. Inte heller är det speciellt de socialistiska länderna som har svårigheter med sitt jordbruk. Tyvärr — och det är en tragik — drabbar svälten i Afrika de flesta av länderna på den kontinenten, och livsmedelsproduktionen stagnerar eller sjunker där i hög grad oberoende av ekonomiskt system. Om någon gemensam nämnare skall lyftas fram i det sammanhang som Burenstam Linder tog upp — nämligen förhållandet att de asiatiska länderna har en bättre tillväxt — är det ingalunda att dessa har en marknadsekonomi av den karaktär som Burenstam Linder förordade. Snarare har man i många av de länder där det, som Burenstam Linder själv framhöll, går bra, traditionellt haft ett samarbete mellan staten och näringslivet av en typ som Burenstam Linder, i andra sammanhang, brukar i Sverige vilja motverka av ideologiska skäl. När det gäller UNCTAD förstod jag inte riktigt vad Burenstam Linder menade med sitt tal om deklarationer. Det är tvärtom glädjande att den senaste UNCTAD-konferensen mer än tidigare har gått in på konkreta handelspolitiska rekommendationer om hur u-länderna skall få ett starkare grepp över sina råvaror. Vi försökte redovisa också det i den handelspolitiska deklarationen. Det är inte bara privata tjänster som efterfrågas ute i världen. Burenstam Linder ville göra gällande att man skulle nå eh bättre exportframgång om den offentliga sektorn i vårt land begränsades. Jag stöter ofta i utlandet på ett starkt intresse också för de samhällslösningar som Sverige har presenterat — det må gälla sjukvård, avfallshantering, byggande och mycket annat. Just våra samhällslösningar är intressanta för andra länder som själva bygger upp en samhällelig infrastruktur och som har ett starkt intresse av såväl den offentliga sektorns tjänster som den privata sektorns tjänser. Att dra upp en motsatsställning mellan privat tjänsteexport å ena sidan och statlig och kommunal tjänsteexport å andra sidan tror jag är att göra tjänsteexporten en otjänst. I så fall avskärmar vi oss från det som för andra länder är det spännande — samspelet mellan den privata och den offentliga sektorn. Jag kan instämma i vad Olof Johansson tidigare sade om värdet av att det finns en stark nordisk opinion som driver fram våra debatter i Nordiska rådet samt Nordiska ministerrådets olika beslut och utredningar. Om det är en förändring innebär det att det finns ett genuint engagemang i nordiska frågor inte bara bland de traditionellt mest engagerade. Jag delar Olof Johanssons uppfattning att det nordiska samarbetet är en hörnsten inte minst för små svenska företags möjligheter att stärka sin ställning. När det gäller krishandeln delar jag också Olof Johanssons uppfattning att det är viktigt att Sverige ser om sina möjligheter att ha en försörjning i krislägen. Som jag nämnde i regeringsdeklarationen har vi också i regeringskansliet ett arbete på gång just nu på detta område. Krigssituationer är förutsedda i många sammanhang. Det finns planer och ett system. När det gäller vår beredskap för olika typer av skymningslägen och försörjningskriser, som inte innebär krig men som omöjliggör regelrätt handel, är vi mindre garderade, och det är en av de frågor som vi ger prioritet i vårt arbete just nu och som jag därför tog upp i deklarationen. När det gäller småföretagen kan jag också instämma i det synsätt som Olof Johansson tog fram: det finns en fara i att om samhället inte är aktivt, så blir de automatiska system för exportfrämjande åtgärder vi har —- SEK och EKN —- kanske framför allt till de stora företagens förmån. Det är just därför som regeringen inom kort kommer att lägga fram en proposition om stöd just till de små företagens exportfrämjande, som ju bygger på det program som exportrådet redan har för att stödja de små företagen. Jag skall av tidsskäl nu inte närmare gå in på det; jag nämnde i deklarationen de åtgärder för exportfrämjandet till småföretag som föreslås. Det är riktigt att det här krävs en ökad samhällelig satsning för att stödja just småföretagen på exportmarknaden. Det är glädjande att det sker ett ökat nyföretagande i Sverige f. n. — det är alltså inte så att de små företagen är klämda. Det är också många små företag som nu går ut på exportmarknaden. Samtidigt skulle jag vilja göra en reservation till Olof Johanssons påpekande. Det är ju inte så att de stora företagens projekt enbart innehåller produktion för de stora företagen, utan de innehåller också många hundratals och ibland många tusentals jobb i småföretagen som underleverantörer. Björn Molin ville till skillnad från Burenstam Linder oroa sig mindre för budgetunderskottet. Han tog i stället upp frågan om vi inte skulle kunna något öka våra subventioner till exportkrediterna. Skälet till att vi ger en något sämre subvention till exportkrediträntan än andra länder är ju budgetmässigt. Vi måste få ned budgetunderskottet, och då krävs det åtstramning på alla områden. Det finns goda skäl för varje enskilt område inom den statliga budgeten att säga att just detta är så väsentligt att det inte skall drabbas av åtstramning. Men skall budgetunderskottet ned är det också nödvändigt att minska på den belastning som automatiken i exportkrediterna innebär. Låt oss ändå ha proportioner i fråga om storleken på denna fråga. För en hundramiljonersaffär innebär det extra kronpåslag som nu görs ca 3 milj.kr. eller — om vi räknar in det tidigare påslaget — kanske nästan 5 milj.kr. Dessa 590 på priset skall då jämföras med devalveringens — också med importen inräknad -— 10-procentiga förbättring och med de vinster i miljardklassen som den typ av företag som använder dessa krediter glädjande nog gör f.n. Eftersom min taletid är ute, får jag i nästa inlägg återkomma till de teko-frågor som Björn Molin tog upp.

Herr talman! Jag fäste uppmärksamheten på att de länder i u-landsvärlden som har haft framgång är länder som har avlägsnat sig från centralstyrning, centralplanering och socialism och i stället gått över till ett marknadsekonomiskt betraktelsesätt. Såsom ett led i detta har de även satsat hårt på utrikeshandeln. En del länder har vad vi kan kalla marknadsekonomi men har varit föga intresserade av utrikeshandeln, t.ex. många av de latinamerikanska länderna. De har därför ofta haft en dålig utveckling. Det är intressant att se vilken roll utrikeshandeln i förening med marknadsekonomi har spelat. Det ger en viss ledning för vårt eget tänkande om hur betydelsefull utrikeshandeln är och när det gäller att kunna se var de framtida marknaderna finns. Jag tror att herr Hellström, om han studerar Stilla havs-länderna, tvingas göra samma iakttagelse som jag har gjort. Att i stället försöka hävda att detta skulle vara någon sorts system, som skulle likna det som han har intresserat sig för i u-landsvärlden är ändå att anstränga sanningen. Detta är länder som har haft framgång med helt andra metoder än dem som herr Hellström vanligen brukar tala för i u-landssammanhang. Det hör till historien att de mest framgångsrika länderna i denna region, Sydkorea och Taiwan, före 1960 hade centralplanering och ganska hård statsstyrning. Men den ekonomiska utvecklingen var då också svag. Just därför avlägsnade man sig från det systemet och satsade på en annan strategi. Det är av sådana anledningar som jag helt kort fäste uppmärksamheten på att man kan ansluta sig till de resonemang som förs i UNCTAD, bara man förstår att idéerna t.ex. när det gäller råvaruavtalen inte kommer att hjälpa u-landsvärlden. I stället bör dessa länder få möjlighet till en fri handel, vilket vi själva kan bidra till. Svårigheterna med livsmedelsförsörjning, tragiska som de är, har många förklaringar. En av dem är faktiskt, herr Hellström, att de länder som har satsat på centralstyrning, däribland de socialistiska länderna i Östeuropa, har präglats av långtgående försörjningssvårigheter. Det är betydelsefullt att vara medveten om detta. Det kan då bli en större realism i den ekonomiska politiken så att man slipper ett sådant mänsklighetens gissel som världssvälten utgör. Beträffande serviceexporten torde det vara fel av herr Hellström att tro att de statliga myndigheterna, hur gärna de än vill, kan uppnå samma effektivitet i fråga om produktion, export och konkurrens som den privata företagsamheten. Vi anser därför att man bör satsa på en privatisering, som kan underlätta svensk export.

Herr talman! Mats Hellström instämde i mycket av vad jag sade, men på en punkt var det en klar avvikelse mellan vad han uttalade och vad jag ville markera. Jag tror att det är viktigt att vi fördjupar diskussionen om devalveringens effekter och dess konsekvenser. Där menar jag att regeringsdeklarationen, som så många andra dokument, är klart ofullständig. Det var min poäng. Man talar inte gärna om att en devalvering också har negativa konsekvenser, när det gäller att i svenska kronor betala den skuld som vi redan har ådragit oss bl.a. Det kräver alltså en betydande tid, innan man hamnar på plussidan och har tjänat in, via ett ökat utrikeshandelsöverskott, den belastning som den ökade skuldbördan utgör. I övrigt kritiserade jag inte inriktningen av den fortsatta politiken, så som den formuleras på s.2 i deklarationen, men en komplettering vad gäller devalveringens avigsida tycker jag att regeringen — i olika sammanhang, inte bara här — skulle kunna kosta på sig. Frågan om de mindre och medelstora företagen uppfattas kanske inte som en viktig del av en handelspolitisk debatt. Men den reservation som Mats Hellström gjorde här, genom att påpeka det ganska självklara att det finns många underleverantörer bland de mindre och medelstora företagen, visar just vad det är fråga om. De stora företagen är ledande och drivande. De har för det mesta möjligheter att i dagsläget agera på utrikeshandelsmarknaden. Det skapar ett sug att ta till vara de mindre och medelstora företagens tjänster som underleverantörer. Det skapar också en strukturell förändring i balansen inom det svenska näringslivet och ett beroende. Det var den saken jag ville uppmärksamma här. Därför är det viktigt att ta fasta på de områden där mindre och medelstora företag har större möjlighet än många andra att snabbt komma i gång. Konsultoch tjänsteområdet nämnde jag — energioch miljöteknik är viktiga sådana områden — och då tänker jag inte bara på exportmöjligheter utan också på att kunna stå emot import. I det sammanhanget ”platsar” naturligtvis också diskussionen om att göra oss mer beroende av livsmedelsimport, som ligger i släptåg på den jordbrukspolitiska debatt som förs ibland från socialdemokratiskt håll. Därför är de här frågorna viktiga att betona. Låt mig säga till sist att jag tycker att det är värdefullt att deklarationen inte bara inskränker sig till principiella funderingar kring frihandel utan försöker att också markera de åtgärder som måste vidtas. Principiella deklarationer är en sak, en annan sak är att handla och åstadkomma resultat.
Herr talman! Statsrådet Hellström hade en hel del klokt att säga om behovet av ökad export, om riskerna med nya handelshinder, om småföretagens exportmöjligheter och om nordiskt samarbete. Vad jag litet grand efterlyste var sambandet mellan ord och handling, och att statsrådet Hellström alltså skulle ta upp några konkreta åtgärder för att främja de uppsatta målen. Det står i den handelspolitiska deklarationen att också smärre åtgärder har stor betydelse när det gäller att vända en protektionistisk trend. Det var därför jag tog upp sådana saker som kvoterna för tekoimporten från u-länderna och förbudet att exportera miljöfarligt avfall till Norge. Det är konkreta smärre punkter, där den svenska regeringen just skulle kunna främja frihandel och motverka en protektionistisk utveckling. Jag hoppas att Mats Hellström i sin nästa replik vill svara på uppmaningarna att höja kvoterna för u-länderna i vår tekoimport och upphäva förbudet mot export av miljöfarligt avfall. När det gäller exportkrediterna är vi självfallet ense om behovet av hållfasta internationella överenskommelser som begränsar subventionerna i exportkreditfinansieringen. Det enda jag tog upp var den risk som vi på lång sikt löper, om Sverige avvecklar de regler för förmånlig exportkreditfinansiering som vi har haft t.ex. via SEK utan att vi har några hållfasta internationella överenskommelser. I en situation där svensk exportindustri inte kan leva på följderna av en 16-procentig devalvering kan det hända att den marginella betydelse som reglerna för exportkreditfinansiering har kan spela en ganska stor roll.

Herr talman! Vi kom inte så mycket längre i vår debatt, Mats Hellström och jag, om hur långt man kan gå med exporten. Han sade att det var nödvändigt med exportframgångar för att skapa balans i Sveriges ekonomi. Men man måste ändå fråga: Hur länge bär teorierna om exportframgångar? Hur skall man få nytta av de vinster som byggs upp genom exportframgången så att man på litet längre sikt kan skapa bättre förutsättningar att föra en annan, inte så exportorienterad krispolitik i vårt land? Och hur stark kostnadspress behövs det i framtiden för att nå längre och längre med exporten i en värld där alla kapitalistiska länder skall exportera sig ur krisen? Det är ju ett faktum att vilken man än talar med av de största handelspartner som Sverige har, så skall alla exportera sig ur krisen, och alla skall exportera till någon. Så länge man inte gemensamt exporterar till tredje världen eller till det andra ekonomiska blocket, i öst, måste exporten alltså sugas upp i handeln inom Västeuropa. Då måste det på sikt också bli något slags utjämning, och fördelarna kan inte bli så stora. Rent intellektuellt måste man förstå detta. Om man nu tänker sig en fortsatt hög export och kanske också en ökad — det är möjligt att det kan fortsätta någon tid innan den definitiva vändningen kommer — varför då göra sig mer och mer beroende av ett litet fåtal länder? Man måste ju försöka sprida riskerna, för man står sig ganska slätt i nästa lågkonjunktur, om man ökar exporten alldeles våldsamt till England, Västtyskland, USA, de nordiska länderna, Frankrike, Nederländerna, Belgien — de vanligaste handelspartnerna. Det slår ju oerhört hårt tillbaka, om man inte har någon annan att handla med. Jag kan bara i statistiken från 1982 och 1983 se att man lyckades öka exporten till Västtyskland med 35 26 i värde, till Storbritannien med 35 46, till Norge med 19 96, till USA med 54 90 — det verkar vara en hög siffra — , till Danmark med 36 96 och till Iran med 150 20. Däremot ökadet.ex. exporten till Sovjetunionen med bara 0,3 20. Exporten till Sovjetunionen är alltså åtta gånger mindre än exporten till Danmark, och eftersom det finns ett underskott i handeln med Sovjet och jag är säker på att man där behöver våra varor liksom vi behöver mycket därifrån borde det gå att utveckla en sådan handel. Jag säger det inte därför att vi i första hand skall handla med socialistiska länder utan därför att det där finns möjlighet att sprida riskerna och få en bredare handel. Givetvis är det nödvändigt att minska utlandslånen. Det är ju därför vi har föreslagit en politik av räfst för att ta rätt på de enorma värden, vinster och förmögenheter som skapas i det här landet och använda dem i en positiv utveckling. Vi vill inte låna mer än nödvändigt utomlands, vi vet att det faktiskt finns pengar att hämta inom landet. Där kan regeringen göra en hel del genom att följa vpk-politiken.

Herr talman! Först till Burenstam Linders rundmålning! Jag tror fortfarande inte att vi bland de länder i Asien där Sverige nu har de största exportframgångarna kan finna modeller som påminner om den politik som Burenstam Linder vill rekommendera här i Sverige. Tvärtom rör det sig om länder med mycket skiftande ekonomiska, sociala och politiska system. Det handlar om Iran och Folkrepubliken Kina. Det handlar om två kapitalistiska länder med så stark koppling mellan stat och näringsliv som Japan och Sydkorea. Det handlar om råvarulandet Malaysia, som mer och mer vill — och lyckas — få kontroll över sina egna råvaror. Det handlar om ett förhållandevis fattigt land som Thailand. Det är alltså länder med utomordentligt olika bakgrund och olika politiska, sociala samt ekonomiska system. Det fanns i några av de tidigare inläggen från debattörerna, framför allt i Olof Johanssons, en pessimism när det gällde våra möjligheter att i framtiden klara kostnadsläget. Jag vill än en gång understryka att vad vi här tar fram är de krav som ställs för att vi på lång sikt skall klara en sådan kostnadsnivå att vi också längre fram kan vara konkurrenskraftiga. Jag minns debatterna hösten 1982, när devalveringen just var gjord. Då var pessimismen större. Det var en i det närmaste enig borgerlighet som sade att devalveringen och den politik som vi förde skulle misslyckas. Jag anser det ännu vara för tidigt att dra slutsatser om huruvida politiken lyckas eller misslyckas. Regeringen har klart uttalat att alla de tre steg som vi bygger upp vår politik kring först måste förverkligas innan vi kan säga om vi har lyckats, innan vi kan se om t.ex. industriinvesteringarna kommer att öka. Men så här långt har utan tvivel förutsättningarna för att politiken skall lyckas ökat i förhållande till hur oerhört försiktigt vi för ett år sedan bedömde läget. Argumenten för den pessimistiska position som de borgerliga partierna intog för ett år sedan — och som alltså gick ut på att devalveringen inte skulle lyckas — har hittills blivit skakigare. Det är naturligtvis riktigt att det, som Hans Petersson i Hallstahammar sade, kan se ut som ett nollsummespel om alla länder tillämpar strategin att allmänt söka exportera och inte vidtar andra åtgärder. Bakgrunden till att ett så stort antal länder söker sig till denna strategi är naturligtvis att så många länder har strukturella underskott. Det är också därför som vi i Sverige så kraftigt vill verka för den typ av samordnad ekonomisk politik mellan länderna som kan se till att det inte blir ett nollsummespel. Just när många länder har underskott kan små expansiva steg — ingen kan ju ta ett stort steg, eftersom underskotten då blir för stora — under förutsättning att de tas samtidigt få en hyggligt stor effekt för alla länder i form av ökad tillväxt utan att underskotten växer. OECD har i vissa studier — som i och för sig är räkneoperationer men ändå är intressanta — visat hur en enprocentig ökning av investeringarna i förhållande till BNP i varje OECD-land efter så kort tid som två tre år skulle leda till en 4-procentig uppgång i bruttonationalprodukten och en ökning av sysselsättningen i OECD med 8 miljoner människor. Det är räkneexempel, men det visar på den realism som finns i strategin att ta små steg men göra det samordnat, om vi skall undvika det nollsummespel som Hans Petersson i Hallstahammar talade om. Björn Molin tog upp tekopolitiken och ställde frågan hur vi ser på att dra in nya länder i våra tekoförhandlingar. Vi har väl ungefär samma syn på den frågan som man har haft tidigare. Såväl Björn Molin som Staffan Burenstam Linder drog ju in nya länder i sina förhandlingar. De gjorde det förmodligen därför att man kommer i en ohållbar situation när man inom MFA:s ram har begränsningar gentemot ett antal länder. De länderna håller sig till dessa begränsningar. Om sedan importen ökar mycket kraftigt från ett land som vi inte har avtal med — kanske så mycket att den t.o.m. överstiger den begränsade importen från ett land inom MFA — kan MFA-landet rimligen fråga sig varför det skall vara lojalt inom ramen för MFA när vi tillåter andra länder, utanför MFA, att ta deras export till Sverige. Det är naturligtvis sådana överväganden som finns med när man diskuterar nya länder. Det bör också ha varit fallet när det gällde de nya länder som infördes i systemet under Burenstam Linders och under Molins tid. Vi vet självfallet att det innebär en kostnad när vi inför begränsningar — där har vi aldrig försökt att hyckla. Vår tekopolitik innebär givetvis en kostnad. Vi vet att en begränsning medför att prisnivån blir högre än den skulle vara utan en begränsning. Men vi får ta den kostnaden öppet och ärligt, av försörjningsberedskapsskäl och därför att vi inte i ett slag på kort sikt svårt kan skada sysselsättningen i områden där sysselsättningsläget redan är mycket dåligt. Vad vi kan göra är att lägga om tekopolitiken så, att vi utvecklar de utvecklingsbara delarna av industrin och gör det möjligt för näringen att på sikt bli självförsörjande. En sådan strukturell förändring är just vad som krävs av oss också i internationella sammanhang. Det är inte alltid lätt när vi i praktiken vill genomföra den typ av åtgärder som Björn Molin efterfrågar. Detta visade sig när riksdagen förra våren lade om tekopolitiken. Skall den svenska tekoindustrin i större utsträckning bättre kunna stå på egna ben måste subventionerna minskas. Det gjordes också i det riksdagsbeslut som togs, men Björn Molins och Staffan Burenstam Linders partier ställde inte helt och fullt upp på regeringens sida. När det kom till kritan ville de ha en mindre avtrappning av subventionerna. Det är förståeligt att det är ett svårt beslut att ta, men skall vi ge tekoindustrin möjlighet att utvecklas på längre sikt måste subventionerna minskas och inriktas mer på de utvecklingsbara delarna. Det var direkt fel när Björn Molin sade att vi nu skulle föreslå minskningar i klädimporten från Indien. Tvärtom ökar importen därifrån. Bangladesh är inte heller föremål för förhandlingar om begränsningar. På den punkten hade Björn Molin alltså direkt fel. Björn Molin hade också fel - i varje fall högg han i sten — på ett helt annat område. Han ville anföra Sveriges tekopolitik som förklaring till att vi har en mindre import från u-länderna än vad stormakterna har. Sverige har, tvärtom, en väsentligt högre import av kläder och tekoprodukter från u-länderna än vad t.ex. USA har. Vi har en importpenetration på 80 20. Det är denna höga importpenetration som gör att vi måste ha begränsningar inom MFA. USA har en importpenetration på 2096. Vi är alltså betydligt liberalare än exempelvis USA. Man kan här se ett mönster när det gäller små och stora länder. Små länder hari regel en lägre u-landsandel i sin handel. Det beror bl.a. på att industrins underleveranser i stora länder normalt går inom en nationell ram. Inom OECD-området importerar de små länderna mer av dessa underleveranser, vilket ger en högre andel för OECD i importen till ett litet land. Dessutom har de gamla kolonialländerna traditionellt en väsentligt mer utvecklad handel med sina gamla kolonier än vad ett land av Sveriges typ har. Det är framför allt sådana skäl som jag nu har nämnt som har lett till att vi har en mindre u-landshandel än vi önskar. Vi skulle vilja öka u-landshandeln, och mycket av den politik som jag här redovisat går ut på hur vi systematiskt skall främja handeln med andra länder än de traditionella. Det är inriktningen både i den deklaration som jag i dag har lämnat och i den proposition som vi senare kommer att lägga fram. I detta sammanhang vill jag till Hans Petersson i Hallstahammar säga att det vore högst önskvärt med en ökning av exporten till öststaterna. Tyvärr vänder sig, i krisens spår, allt fler östeuropeiska länder inåt. COMECON andelen i deras handel ökar hela tiden. Det är svårt att bryta den utvecklingen. Det vore utmärkt om det fanns några bra förslag till hur vi skulle kunna öka exporten till Sovjetunionen, Östtyskland och Tjeckoslovakien. Vi tar gärna del av sådana idéer. Vi försöker öka handeln, men det är svårt, eftersom de östeuropeiska länderna i sin egen handel alltmer vänder sig inåt, mot Sovjetunionen. Slutligen tycker jag, herr talman, att denna debatt hittills har visat att det — trots de delade meningar som vi självfallet har i olika frågor — i riksdagen finns en stor åsiktsgemenskap om grunddragen i den svenska handelspolitiken. Det tror jag är utomordentligt värdefullt. Det ger oss ytterligare styrka i våra internationella strävanden att bekämpa protektionismen. Det ger också våra ansträngningar att främja svensk export en ökad slagkraft.

Herr talman! Herr Hellström gjorde gällande att moderaterna skulle ha krävt mer subventioner till tekoindustrin än socialdemokraterna. Det är ändå en total felaktighet, som jag antar att herr Hellström måste vara medveten om. Vi ansåg att regeringen satsat för mycket pengar på selektiva bidrag till tekonäringen och föreslog en mycket kraftig bantning där. Vi föreslog en långsammare minskning av det generella stödet. Totalt sett var det fråga om en lägre satsning på sådana subventioner än socialdemokraterna ville göra. Socialdemokraterna röstade sedan i riksdagen på den moderata motionen vad gällde de generella insatserna men hade ovanpå det ett stort antal miljoner i selektivt stöd. — Så ligger det till på den punkten. Om vi på nytt förflyttar oss längre bort i världen kan jag notera att det naturligtvis är besvärande för socialdemokraterna att det inte finns något enda socialistiskt u-land som har lyckats. Det förklarar, antar jag, den förtjusning som socialdemokraterna visar över umgänget med mindre attraktiva regimer i u-landsvärlden, exempelvis Cuba. Herr Hellström räknar upp ett antal länder — Iran, Kina, Japan osv. — och säger att det är stora skillnader mellan dessa. Ja, visst — Iran och Kina är helt annorlunda länder än de som jag uppehöll mig vid. De har som bekant inte haft någon dramatisk ekonomisk utveckling. Det förhållandet att det varit stora relativa ökningar i svensk export till dessa länder under de senaste åren har att göra med, som herr Hellström själv påpekade, att exportökningen sker från en låg bas. Beträffande de länder jag uppehöll mig vid — Japan, Sydkorea, Malaysia och Thailand — finns också stora skillnader, men det finns ett gemensamt och sammanhållande drag, nämligen att de är marknadsekonomier, som har satsat intensivt på utrikeshandel, och att de allihop har haft stor ekonomisk framgång. Detta är intressant — inte nödvändigtvis för att jag just nu skulle föra en ideologisk debatt med herr Hellström, utan därför att det ger oss viss ledning när vi skall utforma svensk handelspolitik. Bl. a. talar det om för oss var de mest betydelsefulla marknaderna finns och kommer att finnas framöver. Dessutom ger det oss ledning i vår egen utrikeshandelspolitik — och för den delen också i vår egen u-landspolitik.
Herr talman! Mats Hellström noterade att jag var mer pessimistisk än han när det gäller de långsiktiga effekterna av devalveringen. Egentligen vill jag bara föra en debatt om helheten, dvs. inte glömma bort delar av räkningen när vi talar om devalveringseffekter. Det är huvudpoängen i hela min diskussion. För det första kan man konstatera att det inte blev någon mer allmän efterföljd till den svenska devalveringen hösten 1982 — trots en omfattande kritik. Det var på den punkten varningarna var som mest intensiva när den första debatten fördes, och det var ganska naturligt i det tidsperspektivet. För det andra konstaterar jag — och där tycks Mats Hellström och jag vara överens — att det fortfarande ett och ett halvt år efter devalveringen inte finns någon garanti för att den kommer att lyckas. Riskerna är naturligtvis betydande. Bl. a. har vi den nu aktuella avtalsrörelsen. Jag skall inte gå in närmare på den, men det är viktigt att notera de spekulationer som ibland förekommer om risken för att vi, om vi fortsätter att i denna takt försämra vår egen konkurrensförmåga i förhållande till omvärlden, får en ny devalvering i början av nästa valperiod — alldeles oavsett regeringsförhållanden och annat. Det här landet mår inte bra av den typen av spekulationer — om de har saklig grund. Av det jag tog upp har Mats Hellström inte berört den betydelse oljan fortfarande har i den svenska handelsbalansen. När regeringen beskriver utvecklingen av den nordiska handeln blir det hela litet ofullständigt, eftersom man inte tar upp det förhållandet att vi flyttat större delen av våra oljeinköp från Persiska viken till Nordsjön — med de konsekvenser över huvud taget som det har på aktiviteten i Nordsjön. Det verkar nästan av regeringsdeklarationen som om också detta skulle vara en konsekvens av en politik som plötsligt lagts om under det senaste året eller så. Så är det inte — och jag utgår från att vi är överens om det. Det är lätt att instämma i att detta vänliga meningsutbyte ger ett intryck av att vi är betydligt mer överens nu än för ett antal år sedan. Sedan får lyssnaren själv avgöra vem som har anpassat sig till vem.

Herr talman! Det jag sade i mitt anförande var att av den totala importen till Sverige kommer 4,5 90 från u-länderna. Det är en mycket låg andel internationellt sett — mycket lägre än t.ex. USA och Japan har. Mats Hellström svarade med en hänvisning till tidigare kolonialmakter, vilket jag tycker är ganska irrelevant. Vad jag menar är, att om u-länderna skall kunna delta i den internationella handeln på likvärdiga villkor, måste man låta u-länderna fritt konkurrera på de områden där de har förutsättningar därför. Dit hör uppenbarligen tekoindustrin, i vad gäller tillverkningsindustrin. Men då vill inte Mats Hellström vara med, och det är här jag har velat påtala diskrepansen mellan ord och handling. Regeringens tekopolitik är fortfarande inriktad på att starkt begränsa importen av tekoprodukter från u-länderna. Jag känner inte till alla detaljer, men såvitt jag vet har man i några fall förhandlat sig fram till volymminskningar. Det skall bl.a. ha gällt Sydkorea. Man håller också på med förhandlingar om nya avtal. Bl. a. lär Turkiet vara inblandat. De här uppgifterna är inte offentliga, så Mats Hellström har möjlighet att ge exakta upplysningar i detta avseende. Men det avgörande är, att Mats Hellström — när jag frågar varför man introducerar nya länder i den krets för vilken gäller restriktioner avseende tekoindustrin — hänvisar till befintliga avtal. Han kunde ju lika gärna ha löst det dilemma som här finns genom att lätta på befintliga restriktioner för de länder som man i dag har begränsningsavtal med. Det hade varit mer naturligt — inte minst mot bakgrund av att vi nu har ett väsentligt bättre läge för vår inhemska tekoindustri. Alla vet, att vi bl.a. från folkpartiet har försökt minska subventionerna över statsbudgeten till teko i snabbare takt än socialdemokraterna har gjort. Vi har inte lyckats. Vi lyckades inte när jag var handelsminister, bl.a. beroende på att Mats Hellström och hans partikamrater satt här i riksdagen och röstade för ökade subventioner till teko. Vi arbetar för en gradvis minskning av subventionerna och en avveckling av det selektiva stödet. Det framgår bl.a. av de motioner som är väckta här i riksdagen i år. Mats Hellström använde rätt mycket av sin tid till att tala om värdet av devalveringen och en del annat som låg utanför den här debatten. På det viset undvek han att svara på ett antal av de frågor som jag tror är viktiga att besvara om Mats Hellström skall kunna överbrygga de trovärdighetsproblem som han har i den här debatten. Svara därför på frågorna hur det förhåller sig med exportförbud till Norge, med möjligheterna till gemensam aktiemarknad och mycket annat! Jag måste säga, herr talman, att när jag lyssnat till Mats Hellströms huvudanförande och två repliker kom jag att tänka på ett gammalt Shakespeareskt uttryck: ”Upp flyga orden, tanken stilla står.”

Herr talman! Det är mycket jag skulle vilja säga. Det har tagits upp många trådar i den här debatten som det vore önskvärt att fullfölja, men talartiden är begränsad. Jag skulle t.ex. vilja gå in mera på IMF. Jag skulle också vilja diskutera litet vad de svenska storföretagen gör när det gäller underleverantörer. Jag vet att Volvo tänker koncentrera sina inköp på större, huvudsakligen utländska leverantörer, en politik som går stick i stäv med den önskvärda. Men jag skall nu i stället under den tid jag har kvar hålla mig till exportstrategin. Mats Hellström gav mig rätt i att denna strategi inte kan lyckas om alla exporterar samtidigt. Dess värre tror jag att det är vad som kommer att ske, om man ser det i ett litet längre perspektiv än mot bakgrunden av den överrumplingseffekt och det försprång den svenska devalveringen kortsiktigt gav. Det kommer att bli motstrategier. Innan decenniet är slut har vi nog kommit till det där nolläget som Mats Hellström pratade om. Jag kan inte förstå att små samtidiga steg skulle vara bättre än stora samtidiga steg. Är de samtidiga och lika stora, måste det i slutändan bli noll. Man frestas att fråga sig om den svenska exportstrategin är någon typ av gambling, något slags chanstagning på att man här skall få ett verkligt försprång. Men vore det så borde man nu utnyttja de vinster som föds inom exportindustrin litet bättre, försöka få hem dessa vinster och se till att de investeras i nya jobb och nya verksamheter, så att man kan välja en annan strategi när exportsatsningarna på andra håll tenderar att komma i fatt. Jag kommer så till frågan om exporten till Östeuropa. Jag har inga lysande produktidéer — det är liksom inte mitt bord. Men faktum är att den här tiden av internhandel inom COMECON, där man slutit sig mer till varandra, har inneburit en strategi från de länderna för att försöka begränsa utlandslånen i väst och minska beroendet av väst. Det har varit en kristid med delvis importerad inflation, men man har även av interna orsaker stora problem i ekonomin. I dagens nummer av Dagens Industri meddelas just att Östtyskland ökar importen från väst. Nu har man sanerat utlandslånen väsentligt, och förra året hade man en nära nog dubbelt så hög tillväxt i ekonomin som under 1982. Man förväntar sig nu bli mottagare av en väsentligt större export från väst. Allt är alltså inte beständigt, och det finns all anledning att försöka satsa på dessa länder för att, som jag sade i mitt huvudanförande, sprida riskerna. Binder vi oss hårdare exportmässigt till de viktigaste västeuropeiska makterna ligger vi sämre till i nästa lågkonjunktur, som kommer — det vet både Mats Hellström och jag. Jag vill som ett exempel peka på Finland. Finland har många och upparbetade kanaler med Sovjetunionen, och det har hjälpt landet över en del kriser. Det som från början var smärtsamma krigsskadestånd och leveranser till Sovjet blev så småningom bra affärskontakter, och det har man haft nytta av.

Herr talman! Ingen som fanns i riksdagen under förra våren kunde väl undgå att lägga märke till att när den socialdemokratiska regeringen lade fram konkreta förslag om minskning av subventionerna till tekoindustrin hade vi svårt att få igenom dessa förslag i riksdagen. Vissa partier gick direkt på en förlängning av samtliga subventioner. Det är riktigt att moderaterna hade en annan uppläggning, men man ville ha en långsammare avtrappning av de generella subventionerna. Den typ av subventioner, herr Burenstam Linder, som vi just nu diskuterar är den allvarligaste, eftersom den är mer strukturförändringshämmande. Det illustrerar att den här typen av åtgärder alldeles självklart är någonting som vi alla är överens om har en kostnad. Jag tror att alla partier är överens om det. Det är medvetna begränsningar vi gör, och det innebär en kostnad för det svenska samhället. Men det är då litet egendomligt att företrädare för partier som varit återhållande när det varit en test här i riksdagen sedan kommer tillbaka och i den allmänna debatten om tekopolitiken uppträder som om man i riksdagen inte alls hade intagit en annan hållning. Det är på det sättet, Björn Molin, att vår import av kläder från u-länderna ökar — den minskar inte. Det är fortfarande så att Sverige per capita har den högsta importen av alla industriländer av tekoprodukter från u-länderna. Då går det inte att framställa vårt land som ett land som speciellt skulle vara begränsande. Det är intellektuellt ohållbart. Det finns vad jag vet hos Shakespeare inget citat som anspelar på intellektuell ohållbarhet i framställningskonsten. Jag avstår därför från att försöka att citera Shakespeare — möjligen finns det någonting i As you like it. I stället skulle jag vilja ta upp den fråga som Olof Johansson och — från andra utgångspunkter — Hans Petersson i Hallstahammar berörde, nämligen frågan om vårt beroende av utlandet och frågan om våra möjligheter att för småföretagen skapa en större självständighet och ett större manöverutrymme i ekonomin. Oljeimporten minskade ju från 30 till 20 miljarder på ett par år. Den har under några år också dramatiskt förändrat karaktär så till vida att det mesta av oljeimporten nu kommer från Nordsjön, medan den tidigare kom från Mellersta Östern. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om fortsatta investeringar för att minska oljeberoendet, och priserna har hållits på en sådan nivå att vi skall stimulera till ersättning av oljan. Den andra fråga när det gäller vårt beroende som Olof Johansson var inne på rörde småföretagen som underleverantörer. I de utredningar som har diskuterats med instämmande från många av talarna i dag tar man just upp frågan om hur svenska underleverantörer skall kunna stimuleras att dels öka sin export, dels kunna ingå som underleverantörer inte bara till svenska företag utan också till utländska stora företag och på det sättet ge möjligheter till bättre och stabilare sysselsättning och mindre beroende av ett enda företag. Jag tror att vi är överens om att de förslag som regeringen senare kommer att lägga fram kan innebära en förbättring på detta område, som är väsentligt för småföretagens självständighet och manöverutrymme. Hans Petersson tog upp frågan om IMF och den roll som internationella valutafonden bör ha när det gäller att lösa frågan om u-ländernas skuldproblem. Han ifrågasatte om IMF borde ha någon sådan roll. Det är här två saker att ta hänsyn till, dels den kritik som Sverige ofta riktar mot de recept som IMF föreskrivit för olika länder — en politik som Sverige självfallet fortsätter att driva — dels frågan om i vilka fora som den här typen av förhandlingar bör föras. IMF är ett forum där u-länderna dock är bättre representerade — även om vi i den här salen vill att de skulle vara ännu bättre representerade — än i de alternativ som skulle finnas. Det vore alternativ där kanske ad hoc-lösningar skulle skapas, där vissa u-länder skulle lösas ut — kanske sådana som var säkerhetspolitiskt intressanta för en stormakt. Andra skulle möjligen få sin situation förvärrad. Kanske skulle lånen till dem strypas. Det vill med andra ord säga att alternativet till en multilateral reglering tyvärr är anarki på skuldområdet. Det här är också ett nytt område. Den våldsamma skuldökningen har kommit på ett par år. Riskerna för att en ren anarki på detta område skulle utvecklas om man inte lyfte fram de multilaterala organen är stora. Det är då viktigt att man i IMF driver uppfattningar av den typ som vi själva gör oss till tolk för när det gäller den svenska ekonomiska politiken och självfallet också den politik som uländerna behöver för att kunna utveckla sina ekonomier på ett sådant sätt att det blir en social och ekonomisk utveckling. Detta anknyter litet till vår syn över huvud taget på frihandeln. Ju mer de stora handelsblocken gör upp utanför regelsystemen, desto större är riskerna att små länder kommer i kläm. Små länder av Sveriges typ eller små länder i u-världen kommer i kläm och får svårare att hävda sina intressen. Det är här som i varje fall jag ser de stora beroenderiskerna, som Hans Petersson tycks anse finns om man väljer en annan väg. Frihandeln och ett utnyttjande av regelsystemen i de multilaterala institutionerna ger oss det bästa skyddet mot de beroenden som stormakterna kan skapa genom uppgörelser utanför alla regelsystem. Det är ett av skälen till vår starka uppslutning kring frihandeln. Det är sannerligen ingen nyvunnen insikt. Den har följt socialdemokratin alltsedan det här seklets början, Björn Molin. Det är viktigt att — där är jag överens med Björn Molin — praktiskt och konkret gå igenom hinder som kan vara besvärliga. Det finns mycket av byråkratiska regler och administrativa system i Sverige som är handelshindrande. Dem måste man praktiskt angripa. Ofta kan det vara svårt, för man stöter på alla tänkbara goda förklaringar till att vissa regelsystem måste upprätthållas. Det är just av detta skäl som vi har satt i gång en kartläggning på bred basis, under kommerskollegiums ansvar, av vilka hinder vi har i förhållande till de andra nordiska länderna — praktiska hinder till att varorna inte kommer över Öresund eller till att det är svårt att ta sig med bil med virkessläp över Jämtland till Trondheim och liknande. Den fråga som Björn Molin tog upp, nämligen export av avfall till Norge, hör till den här typen av problem. Jag kan ge beskedet att frågan är under beredning f.n. Så det går inte att inför riksdagen lämna en redogörelse för frågans behandling förrän frågan är färdigberedd. Just nu är den under beredning inom regeringen. När det gäller kapitalliberaliseringen i Norden är alla nordiska regeringar överens om att vi med hänsyn till våra OECD-förpliktelser inte kan etablera en särskild nordisk kapitalmarknad. Det kräver i så fall en förändring av det formella regelverket i Norden. Det kan vara en intressant fråga att diskutera — och det gjordes också under Nordiska rådets session tidigare i år — om de formella ramarna räcker till för det nordiska samarbetet. Inom de ramar som nu finns är det möjligt att gå vidare. Vi har stort intresse för fler nordiska investeringar, t.ex. i svensk industri. Det finns glädjande nog finska industrier som vill investera här och som icke upplever hinder i Sverige på grund av våra aktiemarknader osv. Vi har alltså nu större finskt ägande i svensk industri än svenskt ägande i finsk industri. Vi har i många sammanhang efterlyst samma intresse från norska och danska industriers sida att investera i Sverige. Våra regleringar är till för att hindra kortsiktiga spekulativa kapitalrörelser. De hindrar inte den typ av industriinvesteringar som Finland glädjande nog gjort i Sverige. Det är ett exempel på praktiskt nordiskt samarbete. Vi vill gärna bidra till att också de norska och danska industrierna engarerar sig mera på den svenska marknaden, på samma sätt som de finska har gjort. Det vore ett steg mot fruktbart — i ordets mera praktiska mening — nordiskt samarbete av den typ som behövs för att integrera Norden som hemmamarknad.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att främst anlägga några synpunkter på Sveriges handelsutbyte med u-länderna. Det finns inte så mycket av substans i den problematiken i regeringsdeklarationen, men det är en viktig fråga i detta sammanhang. Alla insiktsfulla bedömare är i dag ense om att den stora, ännu slumrande marknaden för i-ländernas produkter finns i u-länderna. U-länderna har också en mycket stor potential för att utveckla en egen industri för export till industriländerna. Människorna i u-länderna lider brist på mat, vatten, kläder, sjukvård och annat som hör till livets nödtorft. De har små eller inga resurser i vad avser skolor och utbildning, och de saknar maskiner och tekniska hjälpmedel för att ta till vara och utveckla det egna landets resurser för att på så sätt förbättra sina egna levnadsvillkor. Utvecklingen i världen mot bättre livsvillkor för u-ländernas folk är en förutsättning för fred och ökad förståelse mellan människor. Den är också en förutsättning för ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan jordens länder och för en stabil global ekonomi. Det är kunskapen om dessa förhållanden och en humanitär samhällssyn som utgör grunden för det svenska biståndet till u-länderna. Då det gäller inriktningen av de biståndspolitiska målen resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomiskt och politiskt oberoende samt en demokratisk samhällsutveckling, har Sverige haft en egen profil som skilt sig från det vanliga mönstret bland OECD-staterna. Medan de flesta OECD-staterna systematiskt blandar samman bistånd och exportintressen — ja, jag kan skärpa mitt påstående och säga att de utnyttjar biståndet och u-ländernas beroende för att främja den egna exporten — har Sverige lämnat en stor del av sitt bistånd som gåva och vi har haft fastställda ramar för hur stor del av vårt bistånd som skulle vara bundet för upphandling i Sverige. Det har dock skett en förändring av det svenska biståndet under senare år. Från mitten av 1970-talet och fram till i dag har det skett en gradvis uppluckring mellan det bundna och det obundna svenska biståndet. Orsaken till detta finns i de ekonomiska svårigheter som Sverige råkat in i - med starka opinionskrav att återfå större bitar av den kaka som vi ger ut till u-länderna — men också ett ökat effektivitetskrav på det svenska biståndet. Bakom effektivitetskravet ligger kännedom om de misstag som begicks när man skickade varor och utrustning till länder som inte kunde hantera och distribuera dem. Det kom skräckskildringar från Indien och Bangladesh och en del nyblivna stater i Afrika om varor som aldrig användes, om utrustning som inte kom på plats, om fordon som snabbt blev stående för att ingen kunde sköta dem osv. Det förelåg stora svårigheter att administrera denna typ av u-hjälp med de resurser som fanns inom SIDA. SIDA har redan en mycket tung administration och för att den inte skall behöva svälla ytterligare är importstöd, u-landskrediter och samverkan med svenska företag en bra lösning. Rätt bedriven och kontrollerad kan denna kombination ge en god effekt med små administrativa insatser. Detta samarbete med svenska exportföretag är inte okontroversiellt. Många vill klassa importstöd, den nya formen med u-krediter och ett ökat samarbete med svenska företag som ”ett andra klassens bistånd”. Detta generella fördömande tycker jag är fel. Det är viktigt att alla former av bistånd — för att få kallas bistånd — skall svara mot ett uttalat behov från mottagarlandet. Biståndet skall också vara så effektivt som möjligt. Dessa krav gäller naturligtvis också de projekt där svenska företag är entreprenörer. Att använda svensk teknologi och svenska företag som är duktiga på området — för att göra insatsen effektiv — i ett projekt som klart främjar utvecklingen i ett u-land kan inte skämma den biståndspolitiska fasaden. Det viktiga i det sammanhanget är att upphandlingen för olika projekt sker på de för biståndslandet förmånligaste villkoren. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang kort anlägga några synpunkter på u-krediterna.Under senare år har exportkrediter på mjukare räntevillkor fått växande betydelse i den internationella handeln. Detta gäller framför allt vid export till u-länder, en export som i allt större utsträckning kommit att avse stora affärer eller hela projekt. Många u-länder befinner sig i en snabb ekonomisk utveckling — snabbare än den i Sverige och andra industriländer. Marknaden för svenska produkter växer således mer i u-länderna än i våra traditionella exportländer. Men det största hindret för fortsatt expansion i u-länderna är bristen på kapital till rimlig kostnad. De rent kommersiella krediterna är ofta för oförmånliga — för hög ränta och för kort amorteringstid — för de fattiga och relativt fattiga länderna. Detta gäller också många projekt som i sig är vettiga och sunda. De fattiga har, här som vid andra tillfällen, inte råd att göra goda affärer. Om Sverige kan bidra till att mjuka upp de hårda kreditvillkoren för u-länderna skulle deras lånemöjligheter öka. Det skulle för dem underlätta en fortsatt tillväxt. Flera investeringar kunde genomföras. Levnadsstandarden kunde förbättras, på det sättet. Svenska företag som säljer på de växande marknaderna i u-länderna tvingas ofta se sig slagna av konkurrenter från andra i-länder. Orsaken behöver inte vara att dessa konkurrentföretag håller lägre priser eller högre kvalitet. Ofta vinner de genom att de kan erbjuda bättre finansieringsvillkor än de svenska företagen. Motgångar av detta slag drabbar ofta svenska företag vid förhandlingar om projekt i u-länderna. Den hårda men nödvändiga åtstramningen av den svenska ekonomin gör att hemmamarknaden sviktar för många företag. Det har varit särskilt påtagligt under de senaste åren. Att flertalet industriländer för en liknande restriktiv politik gör situationen extra besvärlig. De investeringar i industrin som man vill skapa utrymme för genom åtstramningar hotar att utebli till följd av en sviktande efterfrågan. Med ett program med riktade krediter kan svenska företag få större förutsättningar att slå sig in på och hålla ställningarna på u-landsmarknaderna. Det finns stora fördelar med detta system. En effekt kan nås i branscher som har framtiden för sig. Här är det inte fråga om att skjuta upp nedläggningen av företag, som debatten ofta har handlat om. Snarare kan stödet spela rollen av hjälpare när det gäller att öppna nya marknader för den typen av svenska innovationsföretag. För u-länderna skulle en lånefinansiering av detta slag väsentligt underlätta förutsättningarna att på goda villkor skaffa de kapitalvaror som är nödvändiga för deras industriella uppbyggnad och utveckling. Jag anser att det är mycket viktigt att notera att ökade satsningar på blandade krediter inte får ändra inriktningen av det nuvarande biståndet. Det offentliga biståndets nuvarande utformning bör bibehållas, och satsningar på blandade krediter bör främst ske över enprocentsmålet. Jag vill uppmana handelsministern att noga följa den internationella utvecklingen då det gäller krediter till projekt i u-länderna. Det sker ständigt förändringar, och de olika formerna för u-landskrediter ändras med korta mellanrum. Här måste det hela tiden ske en anpassning till det aktuella läget. Jag hälsar med tillfredsställelse att handelsministern i regeringsdeklarationen ser fram emot en ny GATT-runda, som kan innebära att de skuldtyngda u-länderna får en ökad möjlighet till export. Fru talman! Det finns ett visst fog för påståendet att Sverige i sin biståndspolitik alltmer glidit in mot det vanliga OECD-mönstret med en ökad sammanblandning av exportintressen och bistånd. Vi har infört u-krediter, vi har en ökad andel bundet bistånd, vilket budgetpropositionen 1982/83 var det första exemplet på, och vi gör biståndet mer projektinriktat. Det finns faror i en sådan inriktning av det svenska biståndet, varför vi måste hålla vissa rågångar öppna. U-krediter och andra exportfrämjande åtgärder får inte omskrivas så att nivån på det svenska biståndet urholkas. Biståndet skall också ha en klar humanitär inriktning. Vi skall även i fortsättningen ha medel för insatser för t.ex. sjukvård och utbildning. Det är behoven i mottagarländerna som skall styra våra insatser. Om vi håller dessa viktiga mål i sikte, tror jag att vi klarar ett fördjupat samarbete med svenska exportföretag utan att kvaliteten på den svenska u-hjälpen försämras eller att den humanitära inriktningen går förlorad.

Fru talman! Det finns en viss risk för att den sektorisering som vi har av debatterna när det gäller handelspolitik, utrikespolitik, osv. kan göra att man bryter ut de enskilda problemen och förlorar helhetssynen. I dag skall vi alltså diskutera handelspolitik, och det har vi redan hållit på med i flera timmar. Jag insåg från första början att utrikeshandelsministerns deklaration var en ganska renodlad teknisk redogörelse av handelspolitiken och mycket kommer i skymundan. När vi om någon eller några veckor kommer att diskutera andra ämnen — biståndspolitik, som Rune Ångström nämnde i slutet av sitt anförande, men kanske även försvars-, säkerhetsoch nedrustningspolitik — kommer handelspolitiken att skjutas undan. När jag läste den socialdemokratiske handelsministerns deklaration gjorde det mig litet beklämd att den var så konventionell och att man hade skjutit undan t.o.m. socialdemokratiska ambitioner och anslag. Det kom ju också beröm från den förre moderate handelsministern Staffan Burenstam Linder. Sekretariatet för framtidsstudier, om nu någon kommer ihåg den organisationen som bildades för mer än tio år sedan av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, var ett verkligt bra initiativ, och den utförde många goda forskningsuppgifter och insatser. Sekretariatet för framtidsstudier tog i början av 1970-talet, när visionerna fortfarande fick tas till vara, fram en studie som heter Sveriges internationella villkor. Det var en mycket bra studie som jag tror att det vore nyttigt att i dagsläget återknyta till. Så småningom blev Sekretariatet för framtidsstudier undanskuffat och fick en mer undanskymd position, så det har inte fått göra så mycket väsen av sig. Men förut kunde sekretariatet göra det. I rapporten Sveriges internationella villkor, något som jag tycker skulle vara huvudrubriken för sådana här debatter — handelspolitiska, utrikespolitiska, säkerhetspolitiska, osv. — tog man fram vissa vid den tiden ganska okända faktorer som det kan vara värt att återuppliva litet grand. Sekretariatet gjorde en uppföljning av de stora svenska exportföretagen i början av 1970-talet. Det var alltså siffror från den tiden man använde sig av och där man klart kunde visa att dessa storföretag — SKF, Atlas Copco och andra — redan vid denna tidpunkt kraftigt ökade antalet anställda utomlands och minskade antalet i Sverige. Hela tiden pågick en mycket kraftig förskjutning från det svenska engagemanget till engagemanget i de utländska etableringarna. Detta var viktigt ur sysselsättningssynpunkt. Jag skulle i detta sammanhang vilja anknyta till helhetssynen i den här rapporten och till det vi har talat om i dag. Utrikeshandelsministern har ju talat mycket om vikten av att den pågående exportdriven kommer att öka sysselsättningen. Den för tio år sedan framlagda rapporten, som visade att expansionen för de stora svenska företagen ingalunda betydde att man ökade antalet anställda i Sverige, är ju ännu mer relevant i dag. Jag skulle vilja ställa en fråga direkt till Mats Hellström: Vi kan väl inte förvänta oss att den svenska industrisysselsättningen skall öka? Alla rapporter, bedömningar, konjunkturöversikter, m.m., som vi får i en ständig ström, pekar entydigt mot att industrisysselsättningen i Sverige kommer att minska fram emot sekelskiftet. Även om produktiviteten ökar i den meningen att vi producerar mera med färre anställda, och även om kanske också exporten ökar, så kommer detta inte automatiskt att medföra en ökning av sysselsättningen. Denna långsiktiga problematik i handelsoch industripolitiken har enligt min uppfattning inte belysts i utrikeshandelsministerns redogörelse, vilket jag med en viss saknad konstaterar. Även Hans Petersson i Hallstahammar pekade på att den här problematiken på lång sikt kommer att innebära att vi får helt andra villkor än dem vi har i dag. Tendenserna fanns redan i mitten av 1970-talet, och de är ännu tydligare i dag. En annan sak som berördes i den rapport som jag nämnde och som jag vill uppehålla mig vid ytterligare något var sammansättningen av den svenska exporten. Också frågan om den svenska exportens innehåll har har berörts mycket summariskt — Hans Petersson var inne på samma sak. För några år sedan diskuterade vi energifrågor ganska intensivt i Sverige. Vi konstaterade då att Sverige är en stor exportör av energi. Detta gäller också i dag, trots att en viss förändring har ägt rum. Vi har fortfarande ett mycket stort energiinnehåll liggande i de varor vi exporterar. De traditionella svenska exportvarorna, med skog och järn som råvara — trots alla strukturrationaliseringar utgör dessa i viss mån fortfarande en ryggrad i den svenska exporten — har ett mycket stort energiinnehåll. Vi säljer på det sättet till våra köpare energi som de inte själva behöver ställa till förfogande. Här kommer vpk:s gamla krav på förädlingsarbete in i bilden, dvs. vårt krav på att de svenska produkterna skall förädlas bättre innan vi låter dem gå på export. Att detta är oerhört viktigt i sammanhanget tror jag alla är överens om. Motsvarande förhållande gäller i fråga om underleverantörernas roll. Vi vet att det i den svenska verkstadsindustrin, enkannerligen bilindustrin som alla talar om och som får så mycket beröm, ingår ett mycket stort mått av import. Bilindustrin är ju åtminstone för delar av sin export till hälften, eller kanske till tre fjärdedelar, beroende av importerade insatsvaror. Allt detta gör att Sveriges beroende av utlandet blir oerhört stort och att begreppet ”det sårbara samhället”, som tidigare här i dag användes av bl.a. centerns representant, är någonting som vi måste ta med i beräkningarna när vi talar om handelspolitik. Det var detta jag åsyftade när jag inledningsvis sade att det finns en viss risk med att bryta ut handelspolitiken och tala enbart om den -— utan att ta hänsyn till de andra komponenterna. De här frågorna har också att göra med vår säkerhetspolitiska situation. Jag är övertygad om att det, när vi fått en proposition från försvarsministern och om någon månad skall föra den säkerhetspolitiska debatten, kommer att talas väldigt litet om utlandsberoende, handelspolitik, insatsvaror och annat sådant. Och försvarsindustrin är ändå något som är oerhört aktuellt i det här sammanhanget. Jag behöver bara nämna det omtalade JAS-projektet, som juimycket stor omfattning är ett handelspolitiskt projekt. Det är kanske mer motiverat av intressen i de stora svenska företagen och i andra, transnationella företag — bl.a. flygindustrin, förstås — och deras önskemål om att få ett sådant projekt till stånd, än det har betydelse för den svenska säkerhetspolitiken och det svenska totalförsvaret. Intressanta aspekter kan i det avseendet noteras i de förhandlingar om försvarsanslaget som nu förs mellan de borgerliga partierna och regeringen. Man sitter och förhandlar om anslaget till vårt militära försvar mot bakgrund av att dollarkursen har ändrats. Dollarkursen har alltså stigit, och omedelbart manifesterar sig detta i en mycket stor och allvarlig kris i det svenska totalförsvaret, i det svenska militära försvaret. Det är ett bevis så gott som något på vår sårbarhet, på vårt internationella beroende och på att vår känslighet för speciellt västvärldens, enkannerligen USA:s, affärer är mycket stor. Detta är också någonting som hänger ihop med vår handelspolitik och som kanske borde ha kommit in i resonemanget här i dag, eftersom JAS-projektet är det största industriprojektet någonsin i Sveriges historia. Det har bundits upp till andra stater på ett, som vi på vårt håll tycker, oacceptabelt sätt, vilket gör oss oerhört beroende av andra stater på det här området. Nu talas det t.o.m. om att man skall ompröva det index som användes för att beräkna kostnadsökningarna för det svenska militära försvaret. Det talas om att detta index kanske skall ändras och att man inte som tidigare bara skall använda militärprisindex utan också väga in dollarkursens förändringar. Jag tycker att det är uppseendeväckande att denna viktiga aspekt, som rör det handelspolitiska området, får så liten uppmärksamhet när man talar om nationell självständighet och svensk säkerhetspolitik. Det har naturligtvis många olika orsaker. Man vill kanske över huvud taget inte ta upp denna aspekt. Avslutningsvis skulle jag också vilja säga några ord om den internationella solidariteten. Internationell solidaritet är också någonting som jag med ganska stor beklämning saknar i den handelspolitiska deklarationen. Där finns naturligtvis de vanliga skrivningarna om UNCTAD, nord-syd-dialogen osv. Vi vet alla att svenska regeringar, även den nuvarande, försökt och försöker påverka dessa instanser, att vi gör så gott vi kan som liten nation men att det — som det sägs i deklarationen — är väldigt svårt. Men hur agerar vi i praktiken? Vilka länder avser man, när man talar om att öka exporten, vilket ju är ett stående tema i debatten här i dag? I regeringens handelspolitiska deklaration nämner utrikeshandelsministern Stilla havs-länder som Sydkorea, Taiwan och Thailand m.fl. länder. Det är ju länder i ett område som moderata samlingspartiet och den extrema högern verkligen intresserar sig för i dagsläget. Vi sitter litet var i utskottsförhandlingar om olika resor som skall företas, och i samtliga utskott där moderater finns med strävar man enbart efter att åka till Taiwan, Singapore, Malaysia osv., och man vägrar enständigt att åka till några andra ställen. Nej, till dessa länder skall man åka. Här finns de stora, idealiska ekonomierna, där det händer någonting. Det hade varit intressant om det i den handelspolitiska deklarationen hade funnits några synpunkter på hur regeringen ser på de här ländernas struktur. Vi vet att de i stor utsträckning arbetar med frizoner, där de stora transnationella bolagen och även andra hänsynslöst kan utnyttja billig arbetskraft, tullättnader, skattelättnader m.m. Tekoindustrin och de problem som hör ihop med den har ju debatterats här. Staffan Burenstam Linder och Björn Molin talade sig varma för en import från dessa länder. Vi vet att mycket av denna tekoproduktion utförs av barnarbetare under oerhört hårda arbetspass och i oerhört dåliga lokaler. Det är alltså fråga om en utplundring och en utsugning av människor som är alldeles fruktansvärd. Borgarna har naturligtvis inte mycket att säga om detta, men jag tycker att det hade varit värdefullt ifall något om solidariteten och litet om vilka det är som tjänar på denna billiga produktion hade kommit fram i regeringens utrikeshandelspolitiska deklaration. Vi har i andra sammanhang, t.ex. i biståndsdebatten, talat om socialklausuler. Det hade varit intressant att höra något om hur man från handelspolitisk synpunkt ser på den frågan. Men det har inte kommit upp i den här debatten. Vi har också frågan om tullar och frihandel när det gäller tredje världen. Själva kan vi kanske klara en extrem frihandel, eftersom vi trots allt har en stark ekonomi, men för tredje världens länder är en viss protektionism nödvändig. Det är nu mer än 30 år sedan Gunnar Myrdal lämnade sin långa forskningsrapport om Asien, Asian drama, och 20 år sedan André Gunde Frank talade om Latinamerikas underutveckling. De har tydligt och klart pekat på att när man utifrån tvingar på dessa länder handel av olika slag, då kommer deras inre struktur att upplösas. Under tider då de kan hävda sig stärks deras ekonomi. Det finns exempel härpå bl.a. från Chile. Dessa frågor hade varit väl värda några ord i utrikeshandelsministerns rapport, och jag hoppas att de kommer med nästa gång.
Konstitutionsutskottets betänkanden 17 och 18 kommer nu att debatteras i tur och ordning, och voteringarna kommer att äga rum i ett sammanhang sedan dessa betänkanden slutdebatterats. Först upptas alltså konstitutionsutskottets betänkande 17 om presstöd.
Fru talman! Presstödet uppgår i dag i direkt stöd till omkring en halv miljard kronor. Lägger man till detta de indirekta stödformerna uppgår det offentliga stödet till en bra bit över en miljard kronor. Det är alltså inga små belopp det rör sig om. Den officiella presstödspolitiken är generös. I inget annat land har vi någon motsvarighet till det omfattande stöd som utgår i Sverige. Det är riktigt och naturligt att vi har en generös inställning till pressen. Vi behöver här inte försöka övertyga varandra om dess stora betydelse för vår demokrati — därom är vi säkert alla ense. Men det finns anledning att fundera över om det svenska presstödet är riktigt utformat. Om stödet t.ex. snedvrider konkurrensen, hur blir det då med dess demokratiska inriktning? Om stödet leder till att rationaliseringar förhindras eller fördröjs, hur går det då med möjligheten att få till stånd sunda ekonomiska förhållanden inom pressen? Är det rimligt att ett enda tidningsföretag, tidningen Arbetet i Malmö, får 63 milj.kr. till sin verksamhet? Är det rimligt att i Stockholm Stockholmstidningen får lika mycket i produktionsbidrag i år som Svenska Dagbladet, trots att Svenska Dagbladets upplaga är fem gånger större? Det finns anledning att sätta ett antal frågetecken både för de nivåer som presstödet ligger på och för dess utformning. Låt mig börja med att säga några ord om nivåerna. I ett läge då utomordentligt hårda besparingskrav ställs på all offentlig verksamhet och alla utgående stödformer är det självklart att också presstödet måste tas med i bilden. Från moderata samlingspartiets sida anser vi att besparingar på i genomsnitt 20 20 i vad gäller produktionsbidrag och samdistributionsrabatter nu bör genomföras. Även om dessa besparingar genomförs kvarstår att vi har ett med internationella mått mätt utomordentligt generöst presstödssystem. Jag vill, fru talman, yrka bifall till den moderata reservationen 1 som innehåller just krav på en nedskärning av beloppen till presstödet. Stödet till organisationstidskrifter är av ganska ungt datum. Trots detta har det ändrats flera gånger, både i vad gäller beloppen och i vad gäller konstruktionen. Stödet utgår bl.a. till tidningar som har starka organisationer bakom sig och som har rimliga möjligheter att bära de kostnader som är förknippade med utgivandet av medlemstidningar — om man nu vill göra en sådan prioritering. En hel del av de organisationer som får stöd till sina tidskrifter, t.ex. politiska partier, studieförbund och ungdomsorganisationer, uppbär också betydande bidrag till sin allmänna verksamhet. Det får då rimligen ankomma på organisationerna själva att prioritera tidningsverksamhet gentemot andra aktiviteter. I dagens samhällsekonomiskt kärva läge finns det därför skäl att avveckla stödet till organisationstidskrifterna. Jag ber att få yrka bifall till reservation 2. Så, fru talman, åter till presstödet. I betänkandet föreslås enhälligt tillsättandet av en ny parlamentarisk pressutredning. Det finns anledning att hälsa detta med tillfredsställelse. De borgerliga partierna har i flera år krävt att den enmansutredning som nu finns på området, med vissa speciella uppgifter, skulle ersättas av en parlamentarisk pressutredning. I år har alltså utskottet beslutat att tillstyrka det kravet. Det är viktigt att den nya utredningen verkligen blir parlamentariskt sammansatt och att den ges direktiv som — oavsett vilka nivåer som riksdagen kan komma att hamna på i framtiden när det gäller beloppen — syftar till att ta bort oformligheterna i det nuvarande systemet. Jag vill, fru talman, peka på fem punkter som moderata samlingspartiet anser bör vara med i direktiven till den pressutredning som vi hoppas skall tillsättas ganska snart — i varje fall under innevarande år. 1. Nya avtrappningsregler måste införas, så att förändringar i upplaga och hushållstäckning inte omedelbart slår igenom så hårt som de i dag kan göra, när förbättringar i tidningsupplaga och hushållstäckning kan leda till mycket bekymmersamma situationer på kort sikt för den tidning som är beroende av presstödssystemet. 2. Det bör övervägas att lämna pappersförbrukningen som en av grundvalarna för produktionsbidraget. I varje fall bör pappersförbrukningens roll i det här sammanhanget minskas. Så som stödet är utformat kan det i vissa situationer leda till att pappersförbrukningen sker på ett sätt som måste betraktas som mindre rationellt, för att inte använda ett starkare uttryck: det kan fresta till slöseri med papper. 3. Stödet måste i viss utsträckning relateras till upplaga, så att de våldsamma skillnader som finns i dag i stöd per exemplar minskas. Det är inte rimligt att på en viss ort den ena tidningen får ett stöd på några ören medan den andra tidningen kan få ett stöd på ett par kronor, ett stöd som ibland är större per exemplar räknat än lösnummerpriset på tidningen. Det finns ett par exempel på tidningar som har över 3 kr. per exemplar i statligt stöd, trots att lösnummerpriset inte är högre än 3 kr. Detta är icke rimligt. 4. I presstödet måste byggas in ett incitament till att genomföra rationaliseringar. Presstödet får inte användas till att förhindra rationaliseringar, utgöra en broms i stället för en stimulans. Och presstödet får inte användas som ett argument mot att genomföra nödvändiga tekniska och redaktionella rationaliseringar. 5. Det är nödvändigt att ta itu med tendensen att tidningar etablerar sina redaktioner och sina editioner uteslutande i syfte att få ett ökat presstöd, i stället för att grunda eventuell expansion på sunda journalistiska eller ekonomiska förutsättningar. I presstödskungörelsen måste vi göra justering ar så att den här typen av etableringar — i primärt syfte att lura av samhället mer pengar genom det stödsystem som finns — så långt möjligt elimineras. Fru talman! Detta är fem saker som direktiven enligt moderata samlingspartiet bör innehålla. Den nya presstödsutredningen bör så förutsättningslöst som möjligt ta itu med att reformera det svenska presstödssystemet. Det nuvarande har överlevt sig självt på en del punkter och håller inte för framtiden.

Fru talman! Låt mig inledningsvis påpeka att utskottsbetänkandet i sina huvuddrag präglas av en betydande enighet. Bakom betänkandet står fyra av de fem riksdagspartierna i utskottet. Konstitutionsutskottet har också följt sin gamla tradition att kritiskt granska budgetpropositionen. Det har denna gång lett till att vi föreslår en mindre ökning av anslaget till produktionsbidrag jämfört med vad föredragande statsrådet ansett. Det innebär att tidningar som under 1984 eller 1985 annars skulle ha förlorat sina bidrag, eller fått vidkännas svåra reduceringar, nu inte kommer att drabbas lika hårt. Utskottet har också enats om att begära tillsättande av en parlamentarisk utredning för att se över presstödsfrågorna. Det blir den sjätte pressutredningen, och man kan med fog ställa frågan om presstödet någonsin blir färdigutrett. Det nuvarande presstödet har enligt min uppfattning i stort sett fungerat bra. Det har haft en stor betydelse när det gällt att erbjuda läsarna en valmöjlighet, dvs. att göra presskören fylligare. Men det bör också påpekas att utvecklingen blottar vissa brister. Tidningsföretagen anpassar sig till stödet i växande utsträckning. Till detta skall läggas ytterligare en viktig sak. Presstödet i sin nuvarande form konstruerades i ett annat budgetekonomiskt läge än vad som råder i dag. Oavsett vilken regering som än sitter vid makten så måste konstateras att i ett läge då var tredje — eller i vart fall fjärde — statlig utgiftskrona är en lånad krona, då får det inte längre finnas några heliga kor. Man måste göra en realistisk bedömning av vilka utgifter som kan höjas, vilka som kan sänkas, och om ett och annat bidrag helt kan tas bort. Men jag tror att vi redan nu kan slå fast att presstöd behövs också i framtiden. Däremot kan formerna behöva ändras. Vad kan då ifrågasättas på presstödsområdet? Det är ingalunda min uppgift att i kammarens talarstol skriva några utredningsdirektiv — självfallet är det en uppgift för det ansvariga statsrådet, som nu sitter här och lyssnar på debatten — men några funderingar kan man ju ha. Den stora posten i presstödet är ju produktionsbidragen, som skall utgå med i runt tal 370 milj.kr. I dag är läget det, att fyra tidningsföretag lägger beslag på nära hälften av denna stora summa, 170 milj.kr. Man kan ställa frågan om det verkligen är befogat att produktionsbidraget per ton papper skall vara större till storstadstidningar än till stödberättigade regionala och lokala dagstidningar. Anders Björck hade en del funderingar om hur direktiven borde se ut och om vad utredningen skulle göra. Han nämnde bl.a. samdistributionsrabat ten, som också tas upp i en av de moderata reservationerna. Jag tror för min del att det inte vore klokt att sänka anslaget till samdistributionsrabatt, varken nu eller framdeles. Risken att starka tidningar bryter sig ur systemet är mycket stor, och en ordning där man får ordna distributionen på egen hand skulle drabba de svaga tidningarna mycket hårt. Det skulle också försvåra särskilt Stockholmspressens spridning i landsorten. Det finns ytterligare en fråga som kräver sin speciella analys: Hur kommer dagspressen att påverkas av de nya etermedierna? Vi vet att kabel-TV kommer på bred front — försöksverksamheten är redan i gång. I kabel-TV kommer också egenproducerade program, förmodligen i samarbete med lokala och regionala dagstidningar. Vad som händer blir då framför allt att dagspressen får tävla med andra massmedier om konsumtionsutrymmet. Om vi utgår från att konsumtionsutrymmet i framtiden förblir oförändrat, kan det faktiskt bli så att månget hushåll ställs inför frågan om det skall behålla sitt dagstidningsabonnemang eller nöja sig med TV-licensen. Förmodligen väljer man i många fall det senare. Den utvecklingen har vi klara bevis för, speciellt i storstäderna. Man kan redan nu slå fast att ca 15 26 av de nuvarande dagstidningsabonnenterna är i farozonen, utan att detta egentligen kommer att leda till någon större utveckling av nya etermedia. Det är en allvarlig risk för dagspressen. Jag skall nu inte utveckla det problemet ytterligare, eftersom det utreds av massmediekommittén, men så mycket måste ändock sägas att dagspressen står inför en svår omstruktureringsprocess, där det gäller att finna en ny nisch. Men dagspressen måste få tid på sig för detta. Jag menar att presstöd i olika former underlättar den anpassning som måste ske. Så ser vi i centern på det problemet. Moderaterna har ett annat synsätt, som framgår av deras reservation 1 och som också framhölls i Anders Björcks anförande. Moderaterna vill redan nu skära bort 20 90 av stödet till dagspressen. Det blir en blint slående regel. Den drabbar vissa tidningar så hårt att en nedläggning blir aktuell. Men för alla gäller att budgetförutsättningarna totalt förändras. Inom de stödberättigade tidningarna har man naturligtvis räknat med ett oförändrat presstöd när man gjort upp budgeten för 1984. När presstödsnämnden i juli 1984 skall dela ut bidragen skall den enligt moderaternas förslag ha 20 96 mindre att dela ut. Är det rimligt — den frågan ställer jag till Anders Björck — att med så här kort varsel rumstera om i dagspressens ekonomi? På motsvarande sätt drabbas organisationstidskrifterna av moderaternas förslag. Jag skall inte ytterligare kommentera detta — det är en direkt parallell till dagspressens situation. Nu går förstås inte moderatreservationen igenom, och tur är det. Därför kan jag, fru talman, med hopp om framgång yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Eftersom jag fick en direkt fråga från Sven-Erik Nordin, skall jag naturligtvis svara på den. Han började dock med att säga att inga heliga kor får finnas när det gäller att spara pengar i dessa kärva tider. Såvitt jag kan förstå måste det uttalandet, som jag helt instämmer i, tolkas på det sättet att icke heller presstödet är någon helig ko, utan även där måste besparingar göras. Vi har från moderata samlingspartiets sida föreslagit en 20-procentig nedskärning när det gäller produktionsbidragen och samdistributionsrabatten. Presstödet svarar för en mindre del av de totala intäkterna för den svenska pressen — ungefär 5 90, har det uppgivits inför utskottet. Den nedskärning det handlar om skulle, om dessa siffror är riktiga, innebära att man tar bort 1 20 av intäkterna för den svenska dagspressen. För pressen som helhet kan man naturligtvis inte påstå att detta är någon våldsam nedskärning. Däremot är det självfallet för vissa tidningar en minskning som innebär att man får göra om en del av sin planering. Det är alldeles självklart att det är nödvändigt — det kan t.o.m. vara mycket nyttigt för tidningarna. Om nu Sven-Erik Nordin anser att 2090 är för mycket skulle det vara intressant att få höra vilken nivå han i detta sammanhang anser möjlig. Om man någon gång skall börja måste man ju föreslå någon siffra — är 5 70 rimligt, 10 96 eller 15 26? Och hur kommer det sig att den borgerliga regering där herr Nordins parti var representerad på bl.a. statsministerposten för några år sedan lade fram ett förslag om att spara 30 miljoner på presstödet? Det ansågs då vara rimligt. Och hur kommer det sig att Sven-Erik Nordin när det gäller stödet till organisationstidskrifterna varit med om att i ett enda svep minska beloppet för vissa tidningar från 2,7 milj.kr. till I milj.kr. och om att i ett andra steg minska stödet från 1 miljon till 400 000 kr.? Varför gick det att genomföra detta på det området, när det tydligen inte går att minska produktionsbidragen med 20 96, Sven-Erik Nordin?
Fru talman! Det finns en betydande skillnad mellan Anders Björcks och mitt synsätt. Han är beredd att utan någon djupare analys, utan någon utredning, redan den 1 juli 1984 ta bort 20 96 av det nuvarande bidraget. Jag å min sida tycker att man visst kan se över formerna för presstödet, men vi skall göra det genom en grundlig utredning, så att de eventuella beslut som fattas efter den utredningen kan läggas till grund för ett riksdagsbeslut som gäller under åtskilliga år framöver. Anders Björck försökte genom ett slags procentexercis få kammarens närvarande ledamöter att tro att det här rör sig om bara 1 96; det skulle vara förslagets slutgiltiga verkan. Så kan man naturligtvis resonera. Men kom ihåg att marginalerna på dagspressområdet är utomordentligt små. Det är dessa marginaler som avgör om ett dagspressföretag kan fortsätta sin verksamhet eller inte. Jag har också varit med om att genomföra en del besparingar på det här området, besparingar som har sträckt sig ända fram till smärtgränsen. Men när smärtgränsen är nådd går man i detta läge inte ett steg längre, i varje fall inte utan att noggrant analysera vilka följderna kan bli.

Fru talman! Det är väl ändå att ta i, Sven-Erik Nordin, att säga att vi från moderat håll lägger fram besparingsförslag utan analys och utan utredning. Sven-Erik Nordin konstaterade ju i sitt inledningsanförande att vi haft fem pressutredningar och nu är i färd med att tillsätta den sjätte. Är det någonting som vi inte behöver oroa oss så mycket för är det utredningsmaterialet. Jag kan försäkra att det finns gott om utredningsmaterial på detta område. Utöver de officiella pressutredningarna har en hel del gjorts för att belysa dagspressens ekonomi. Jag tror mig kunna stå här och säga att det för en del av de tidningar som i dag är beroende av presstöd måhända skulle få positiva effekter, om de genom en minskning av presstödet tvingas vidta vissa åtgärder, som de i dag tack vare att presstöd utgår antingen underlåter helt och hållet eller också skjuter på framtiden. Får jag sedan, fru talman, replikera Sven-Erik Nordin genom att säga att det inte kan vara så märkligt att skära bort 20 96, när Sven-Erik Nordin har varit med om att beträffande organisationstidskrifterna skära bort både 60 och 70 96 vid ett enda tillfälle.
Fru talman! Jag noterar att Anders Björck är beredd att svänga sin piska omedelbart och redan till den 1 juli. Det torde kanske inte vara mödan värt att försöka övertyga honom om att han är alldeles för tidigt ute. Han anser sig redan ha i sin ficka tillräckligt med utredningsmaterial. Det förvånar då att han har tillstyrkt och ställer sig bakom tanken på en statlig, parlamentariskt sammansatt utredning för detta problem. I annat fall borde han här och nu, i moderaternas motion och vid utskottsbehandlingen ha lagt fram sitt material. Material kommer fram undan för undan, bl.a. genom massmediekommittén.

Låt oss se, Anders Björck, vad utredningen kommer fram till. Jag är övertygad om att man nog kommer att upptäcka att situationen för dagspressens framtid inte är så enkel som Anders Björck har gjort gällande i denna debatt.

Fru talman! Bara några korta kommentarer till ett betänkande, som vi har uppnått stor enighet om. Såsom har framgått av Anders Björcks anförande och repliker har moderaterna skilt ut sig från övriga partier genom att utan några som helst utredningar om konsekvenserna av sina förslag föreslå en minskning av produktionsbidrag och samdistributionsrabatt med 20 96. Lika ogenerat yrkar moderaterna på ett avskaffande av statsstödet till organisationspressen, vilket faktiskt på sin tid infördes av den första regeringen Fälldin — där Gösta Bohman var ekonomiminister — med många honnörsord om denna pressgrupps viktiga demokratiska funktion. Det är värdefullt att även folkpartiet och centern i betänkandet riktar en till formen försiktig men i sak synnerligen hård kritik mot dessa ansvarslösa förslag. Då utskottet karakteriserar moderatpropåerna som helt orealistiska, vill jag beteckna detta såsom ett präktigt understatement. Konsekvenserna skulle bli direkt förödande för möjligheterna att upprätthålla mångfald i pressutbudet, och ett slag skulle riktas mot den samverkan inom tidningsbranschen som den statliga rabatten har stimulerat till på distributionsområdet och vilken har lett till utbärning av tidningar till hushållen efter likaprisprincipen. Jag tycker att vi bör vara stolta över att vi internationellt sett intar en unik ställning då det gäller att upprätthålla ett mångsidigt utbud av tidningar. Vad beträffar samdistributionsrabatten skulle den moderata nedskärningen av anslagen hårt drabba inte bara lågtäckningstidningarna utan även rikstidningarnas spridning i landsorten. Särskilt kännbart skulle det bli för Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Detta framgår av en utfrågning av presstödsnämndens kanslichef Bo Präntare som finns intagen som bilaga i utskottets betänkande. Han pekar på att även med nuvarande rabattnivå finns det många spänningar inom systemet. Så några ord om utskottets två tillkännagivanden till regeringen. Det uppdrag vi vill ge femte pressutredningen att se över den s.k. reduceringsregeln är väl motiverat i den promemoria som Bo Präntare gjort för vår räkning. I fråga om storstadspressen instämmer utskottet enhälligt i vad som sägs i propositionen, att de båda storstadstidningarna i Stockholm och Malmö har ett överlägset grepp om annonsmarknaden på resp. utgivningsort trots att täckningstalet för båda ligger under 50 96, vilket i Sydsvenska Dagbladets fall berättigar till presstöd. Även i andra fall har reglerna om reducerat produktionsbidrag visat sig leda till icke förutsedda konsekvenser. I promemorian pekas på situationen i Skaraborgs län. Någon utredning, som direkt tar sikte på dessa automatiskt verkande regler och deras marknadsrelevans, har inte gjorts. Vi begär en sådan utredning och föreslår att ingen ändring sker i det utgående stödet i avvaktan på dess resultat och eventuellt förslag från regeringen. Om detta är utskottet enigt. Slutligen uttalade sig utskottet för att en parlamentariskt sammansatt utredning tillsätts sedan femte pressutredningen och massmediekommittén fullgjort sitt arbete. Det ligger i linje med vad som tidigare sagts både av utskottet och av kulturministern, att parlamentarisk insyn är naturlig då det gäller annat än mera tekniska och mindre principiella förändringar av presstödet.

Fru talman! Konstitutionsutskottets ordförande talar med stort engagemang om presstödets välsignelser, och jag är medveten om att han är mycket kunnig på det här området. Han är anställd och har länge varit anställd i en tidning som uppbär mycket stora belopp i form av presstöd, uppenbarligen för att kunna fortsätta att utkomma. Det hade kanske varit bättre om konstitutionsutskottets ordförande hade lyssnat på vad statsminister Palme sade vid Grafiska fackförbundets kongress för något år sedan och vad kulturminister Bengt Göransson har sagt i ett motsvarande sammanhang, nämligen att man icke kan fortsätta att lösa pressens problem genom att ständigt trappa upp presstödet, utan att det behövs helt andra typer av åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Det intressanta är ju, när vi nu har haft presstöd i 12-13 års tid, att de tidningar som låg illa till när presstödet infördes, med något enstaka undantag, ligger illa till nu, trots att miljarder har pumpats in totalt i den pressgruppen. Presstödet har inte lyft upp de här tidningarna. Pengarna har inte använts till att förbättra situationen så att tidningarna kan stå på egna ben. Då menar jag att man måste vidta andra åtgärder för att någonting skall hända. Då måste man verkligen förutsättningslöst analysera inte bara annonsintäkter och liknande utan också varför vissa tidningar uppenbarligen bedriver en sådan redaktionell politik att endast en mycket liten grupp av människor anser det vara mödan värt att hålla sig med en tidning av den typen. Gång på gång har det analyserats — det finns mängder av material på det här området — vad som skulle hända i vissa situationer. Det förhåller sig inte på det sättet att vi ftrån moderata samlingspartiet här plötsligt introducerar några nyheter. Det här är tvärtom en linje som vi stått för under väldigt lång tid. Just nu är vi ensamma. Ibland har vi haft folkpartiet med oss när det gällt att föreslå besparingar, ibland inte. Vi vet inte riktigt vad som händer när det gäller folkpartiet och presstödspolitiken; det går liksom litet upp och ner. Vi får väl se hur läget i sammanhanget är något kommande år. Fru talman! Jag vill sluta med att understryka att det vore orimligt om de enda företag i det här landet som garanterades evigt liv vore ett antal tidningar. Det är en orimlig uppfattning.

Fru talman! Anders Björck talade om de fem pressutredningar som har blivit klara och det material som de har lagt fram. Det materialet har entydigt visat att ett selektivt presstöd, byggt på principen om stöd för sådana tidningar som inte har hög hushållstäckning på utgivningsorten, har varit ägnat att rädda flera hundratusental läsares valfrihet på tidningsmarknaden. Ta Svenska Dagbladet som exempel. Det har varit mycket framgångsrikt på läsarmarknaden i fråga om ökning av upplagan, men det har inte hindrat att tidningen har klart underläge på annonsmarknaden. Utan ett selektivt presstöd, som stött läsarnas valfrihet i Stockholm, hade vi troligen haft ett monopolläge i vår största stad. Och på liknande sätt är det på ort efter ort i landet. Utan tvivel har det selektiva presstödet stått på informationsfrihetens sida. Det har ökat informationsfriheten för medborgarna i det här landet, och det har varit befogat. Om vi nu skall diskutera olika former för samverkan, menar jag att skall vi få en samverkan, kanske över de politiska gränserna, mellan tidningsföretag, då är det nödvändigt att vi har en bastant majoritet här i kammaren som håller fast vid ett selektivt presstöd och räddar kvar lågtäckningstidningarna. Den samverkansambition som annars finns hos högtäckningstidningarna är att kassera in lågtäckningstidningarnas marknad. Den utvecklingen gillar jag inte. Den leder till en insnävning av den fria debatten i samhället. Jag tycker det är orimligt med ett förslag som kanske skulle öka den borgerliga pressens dominans från 80 till 90 eller 95 96, och det skulle det förslag som har kommit från moderaterna i den här debatten göra.
Fru talman! Jag har all respekt för Olle Svenssons ambition att slå vakt om valfriheten. Det är bara det att den valfriheten har vi inte märkt när det gällt andra medier, t.ex. på radiooch TV-området. Där har Olle Svensson och hans partivänner gång på gång konsekvent satt sig emot varje försök att få till stånd en etableringsfrihet. Där har plötsligt inte de här vackra principerna gällt. De har bara gällt i fråga om att slå vakt om ett antal socialdemokratiska tidningar som har sig själva att skylla för den situation de befinner sigi. Dessa tidningar har icke varit dagstidningar i normal mening. Det är tidningar som är avsedda att sprida det socialdemokratiska budskapet, att bevaka det socialdemokratiska partidistriktets intressen i olika avseenden. Och man har bedrivit en journalistik därefter. Det är detta det handlar om, och det kostar oss alldeles ofantliga belopp. Om de socialdemokratiska tidningarna hade uppträtt som tidningsföretag och gått ut och konkurrerat på marknaden på normalt sätt, hade den här situationen icke varit för handen för socialdemokratiska tidningar, utan de hade med all säkerhet kunnat glädja sig åt en betydligt bättre situation. Vi kan gärna jämföra med Svenska Dagbladet, som socialdemokratiska debattörer så gärna tar upp i tron att det är generande för en moderat talesman i denna fråga. Det är det inte alls. Svenska Dagbladet är en tidning som är utomordentligt litet gynnad av presstöd och som får ett mycket litet presstöd per exemplar om man t.ex. jämför med den tidning som Olle Svensson är anställd i, tidningen Folket, beroende på att man har satt ett tak som direkt missgynnar Svenska Dagbladet. Detsamma gäller i jämförelse med Skånska Dagbladet, tidningen Arbetet och Stockholms-Tidningen. Ta bort det här taket! Då skulle Svenska Dagbladet få ett helt annat presstöd. Vi skulle få likformighet när det gäller stödet till olika tidningar.

Fru talman! Det finns ingen anledning för mig att ta emot snubbor från Anders Björck på den socialdemokratiska pressens vägnar. Där finns utomordentligt många duktiga yrkesmän som gör ett fint jobb. Jag vill påpeka att de socialdemokratiska tidningarna konkurrerar på dagstidningsmarknaden med andra tidningar. Flera hundratusen läsare väljer en socialdemokratisk tidning i konkurrens med andra tidningar. De anser att det är den tidning som de vill ha. Anders Björck vill beröva dessa läsare denna valfrihet genom att på detta vårdslösa sätt föreslå en sänkning av produktionsbidraget med 20 96. När vi talar om att presstödskostnaden är 5 96 så skall vi lägga till att det är fråga om 596 av de totala intäkterna. Tidningsbranschen är ingen krisbransch. Den är mycket framgångsrik. Anders Björck vill från de svaga tidningarna ta 20976 av det presstöd som i dag söker motverka annonsövervikten hos högtäckningstidningarna. De förstnämnda tidningarna får kanske så mycket som 25-30 96 av sina inkomster från presstödet. Då förstår man väl att det här förslaget innebär något av en katastrof. Det är att skapa en pressdöd. Gör Anders Björck undantag för Svenska Dagbladet? Nej, han vill sänka också Svenska Dagbladets bidrag med 2096, dessutom införs oerhört ofördelaktiga villkor när det gäller samdistributionen till landsorten. Fråga direktörerna om de anser att detta är att stödja valfriheten för Svenska Dagbladets läsare! Jag bedömer Anders Björcks insatser på detta område som negativa utifrån både yttrandefrihetens och informationsfrihetens synpunkt. Anders Björck bör tänka sig för innan han fortsätter på den här vägen.

Fru talman! Jag begärde ordet i den här debatten när jag hörde Anders Björcks anförande. Jag känner mig i ett avseende något brydd när jag nu får ordet, eftersom Anders Björcks replik till Olle Svensson i hög grad bars upp av en annan syn på pressen och presstödsfrågor än den som han visade i sitt huvudanförande. Det är möjligt att det beror på den provokation som Anders Björck blev utsatt för. Jag tycker att hans anförande vittnade om betydande eftertanke och insikt. Jag vill gärna till protokollet göra den noteringen att jag ser det som ett av de mycket konstruktiva bidrag till debatten, som jag haft möjlighet att möta under den period jag har haft ansvar för pressfrågorna. Det är viktigt att vi försöker nå en så bred politisk samstämmighet som möjligt angående utformningen av ett kommande presstöd. Jag tycker egentligen inte att de fem punkter som Anders Björck nämner som exempel fyller mig med någon upphetsning. Det är viktigt att vi diskuterar både avtrappningsregler och stödgrunder — om pappersförbrukningen eller någon annan grund skall vara avgörande. Jag hyser en viss tveksamhet. Jag är inte lika säker som Anders Björck är när han talar om det upplagerelaterade stödet, eftersom det inte är fråga om något slags återbäring i förhållande till hur många läsare man kan värva. Kan det påvisas absurda effekter av den nuvarande ordningen får man naturligtvis vara beredd att pröva också den. Det är viktigt att det finns stimulans för rationalisering av företagen. Vi kan inte på någon punkt arbeta med stöd som innebär cementering av ogynnsamma och otillfredsställande strukturer. Det är viktigt att vi inte har stöd som i sig verkar stimulerande för utvecklingslinjer som är tillkomna för stödets möjligheter och inte för reella behov. Det som redovisades i Anders Björcks anförande är alltså i och för sig en god utgångspunkt för ett politiskt samtal. Jag drar därav naturligtvis inte slutsatsen att vi skulle bli överens på alla punkter eller ens på alla avgörande punkter. Men jag ser det som ett viktigt bidrag till den diskussion som vi behöver föra om presstödet, och det vill jag gärna säga från riksdagens talarstol. Sven-Erik Nordin har framhållit en punkt som är viktig — Olle Svensson har också tagit upp den frågan — och det är samdistributionen. Den är nödvändig för de små, lokala tidningarna och för de riksspridda tidningarna. Kanslichefen vid presstödsnämnden, Bo Präntare, har ju i sin framställning inför konstitutionsutskottet redovisat oro på den här punkten. Samdistributionssystemet kan vara hotat. Låt mig så till sist säga något apropå den diskussion som förs om de heliga korna. Jag skulle i och för sig inte vilja ta upp frågan, eftersom man i alla debatter i alla sammanhang talar om heliga kor. Men jag känner emellanåt en oro över att så att säga bilden håller på att ta överhand över tanken. Man skall naturligtvis inte — vilket många tror att man skall — slakta heliga kor just därför att de är heliga. Det viktiga är att vi emellanåt vågar ifrågasätta heligheten och pröva på vilka grunder den vilar. Om korna faktiskt representerar en viss helighet skall man inte slakta dem. En del av dagens debattörer i olika sammanhang är alldeles för vårdslösa på den punkten. Man nöjer sig med att konstatera och iaktta heligheten och vill på den grunden utfärda slaktintyg. Jag säger detta för att avslutningsvis få slå fast, att motivet för oss att ha ett presstöd är att vi tycker att mediet tidning är värdefullt. Det är tidningen som medium som vi skall stödja. Det betyder också att ett stöd måste utformas så att det stimulerar tidningsföretaget att ge ut tidningar — om vi tycker att mediet tidning är bra. Det finns alltså ingen anledning att ha ett presstöd som går till tidningsföretaget, om man därmed inte samtidigt ger ett stöd till mediet tidning.

Fru talman! Låt mig säga att Bengt Göranssons inlägg gladde mig. I mitt inledningsanförande försökte jag att på ett antal punkter konkretisera möjligheterna att få ordning på det presstödssystem som även jag inser att vi kommer att tvingas leva med under en tid framöver. Oavsett om vi vill ha ett presstöd eller inte, har vi självfallet alla ett ansvar för att se till att systemet fungerar så bra som möjligt och att icke orimliga effekter uppkommer. Jag har haft förmånen att verka i presstödsnämnden under ett antal år. Där har jag inte kunnat undgå att se att stödet på en del punkter inte fungerar så som lagstiftarna, dvs. riksdag och regering, har tänkt sig. Vissa ojämnheter måste man naturligtvis slipa bort. Det gör att man åtminstone får lov att slakta en och annan liten helig kyckling —i den mån sådana finns — för att få en mer effektiv ordning. Syftet med presstödet, fru talman, måste rimligtvis vara att se till att de tidningar som i dag har bekymmer — och det är inte minst socialdemokratiska tidningar — hamnar i en situation där deras beroende av presstöd inte ökar. Det är tvärtom angeläget att de får en så grundläggande god ekonomi och självständighet att de i fortsättningen kan klara sig utan presstöd. De skall helt enkelt inte behöva det. Det har ibland varit osäkert vad olika presstödspolitiker syftat till. Mitt syfte har varit helt klart, nämligen att pressen — jag håller helt med Bengt Göransson om det — är en omistlig del av det demokratiska systemet. Jag tillhör inte dem som tror att dagstidningens död är särskilt nära förestående. Vi kommer att behöva dagstidningar oavsett det genombrott för elektroniska medier som vi nu står inför.

Fru talman! Jag vill uttrycka min belåtenhet med att statsrådet Bengt Göransson gick in i den här debatten. Det var ett intressant inlägg. Eftersom Bengt Göransson så småningom skall skriva direktiven till den utredning som kommer, utgår jag från att de kommer att skrivas i en anda som gör att det blir möjligt att ta upp inte bara ett av problemen utan alla de problem som hänger ihop med presstödet. Bengt Göransson fäste sig vid uttrycket ”heliga kor”, som jag förde på tal. Jag uttryckte mig medvetet i pluralis, eftersom presstödet ingalunda är bara en stödform utan en rad olika stödformer som hör ihop. Men det kan finnas vissa stödformer — på den punkten fick jag medhåll från Bengt Göransson — som får betraktas som heliga därför att de är nödvändiga för att marknaden skall fungera utan störningar. Det finns däremot andra s.k. heliga kor som man med fördel kan sätta i fråga. Låt mig till sist säga att det trots meningsutbyten har rått en betydande enighet i den här frågan. Det har förekommit en del piruetter i debatten, dock icke från Bengt Göranssons håll.

Fru talman! Jag skall inte förlänga den här stundtals så exalterade — Onsda gen den debatten. Men med anledning av att Anders Björck plötsligt angrep oss i — 14 mars 1984 folkpartiet för att vi i den här frågan tillhör majoriteten, vill jag bara stillsamt påpeka att i folkpartiet förbehåller vi oss rätten att ta ställning i varje enskild — Försök med kabel: fråga. Vi är alltid beredda att diskutera presstödets storlek och dess utformning. Jag har också utgått från att frågan skall tas upp i den utredning som herrarna har talat mycket och länge om och som vi alla längtar efter. Det är ett av skälen till att jag har anslutit mig till majoriteten. Jag tror inte heller — det gör vi inte ifrån folkpartiets sida — att det gagnar den pressfrihet som vi alla talar om och som vi alla i första hand vill värna om om man hux flux och utan någon som helst utredning bara rycker undan 20 96 av ett stöd som faktiskt är en absolut förutsättning för en del tidningars existens.
Fru talman! Får jag bara säga att jag inte alls angrep folkpartiet. Jag konstaterade bara att folkpartiet hade vinglat våldsamt i den här frågan, och jag förstår inte hur en sådan sakupplysning kan uppfattas som ett angrepp.
Fru talman! Man kan ha olika uppfattningar om ords värde eller ords valör. Jag skall vara så artig att jag vid behandlingen av nästa ärende, där jag är anmäld som första talare, inte använder ordet vingla om moderata samlingspartiet, men jag kunde göra det.
Kammaren övergår nu till att debattera konstitutionsutskottets betänkande 18 om försök med kabelsändning av satellitprogram.

Fru talman! Man tänker mest på yttrandefriheten och känner starkast för den när man erövrar eller har förlorat den. När man har den uppfattas den som självklar och sysselsätter inte särskilt mycket vare sig tanke eller känsla. Men det är då man har möjligheterna att trygga yttrandefriheten och vidareutveckla skyddet för den. Det är också då man riskerar att brista i vaksamhet inför sådana förskjutningar i tankesätt, paragrafer eller praxis som kan försvaga den. Detta är hämtat från inledningen i yttrandefrihetsutredningens betänkande Värna yttrandefriheten. Jag utgår från att de av konstitutionsutskottets 125 ledamöter som satt med i utredningen känner igen detta och står bakom det. Det är bra. Jag tycker att det är både välskrivet och efterföljansvärt. Det handlar om någonting som vi alla torde vara ense om är en fundamental del i vår demokrati. Fru talman! I och med det betänkande som vi nu skall debattera får vi också en test på viljan att leva upp till de stolta principerna. Jag vet inte om jag skall säga att det kanske brister litet grand där. Regeringen har nu med hänsyn till att den tekniska utvecklingen gått så långt att kabel-TV börjar vara en realitet också i Sverige föreslagit en särskild tidsbegränsad lag för försöksverksamhet med särskild trådsändning, eller enklare uttryckt rundradiosändning i kabelnät av radiooch TV-program. Det är bra, det är rent av tacknämligt, och det är glädjande med tanke på att det faktiskt inte är så länge sedan jag hörde en framstående företrädare för socialdemokraterna ropa på förbud mot parabolantenner. Det är också med tanke på annan gällande lagstiftning på radiooch TV-området nödvändigt att stifta en ny lag för att främja större frihet i detta sammanhang. Naturligtvis kan man alltid diskutera om det skall ske genom en ändring i den gällande lagen eller genom en ny särskild lag såsom regeringen har gjort. Från folkpartiets sida kan vi gärna ansluta oss till att riksdagen nu stiftar en tillfällig lag. Men, fru talman, för den skull finns det inte någon som helst anledning att omedelbart i lagtext eller framför allt i lagmotivskrivningar bädda för inskränkningar i friheten. Det kan faktiskt bli följden om man inte väljer folkpartimotionens linje. Vi inser att det av praktiska skäl kan behövas en tillståndsgivning för en sådan här sändning.

Folkpartiet har i en motion invänt mot detta. Vi tycker att motivtexten är orimligt snål och att den visar på förmyndarmentalitet när det gäller radio och TV. Vi vill i stället att riksdagen skall uttala att regeringen bör bevilja tillstånd till vidarespridning i alla de fall där inte synnerligen starka skäl talar emot detta — jag tänker på de fall då andra sändningar påtagligt skulle störas. Utskottet har haft vår motion under behandling, och den diskussion som förts i konstitutionsutskottet har inte övertygat mig så att jag ser någon som helst anledning att ändra ståndpunkt. Visserligen skriver utskottsmajoriteten, som, fru talman, till min förvåning den här gången inte bara består av socialdemokrater och företrädare för vänsterpartiet kommunisterna — gissa vilka andra! — att man utgår ifrån att dispensprövningen kommer att ske i en ”generös anda”. Jag tackar för det, men det är det minsta man kan begära av dem som vill trygga yttrandefriheten och vidareutveckla skyddet för den. Jag noterar också att utskottsmajoriteten inte vill vara med om något som kan kallas principbeslut. Man säger inte nej till folkpartiets krav på större frihet, men man säger inte heller ja. Frågan får anses med jaså besvarad, som det ibland heter i oroliga församlingar. I folkpartiet besvarar vi inte frågor som har med informationsoch yttrandefrihet att göra med ett jaså. För oss är de så viktiga som principer att vi håller fast vid dem i alla sammanhang. Det är därför som jag med detta inlägg vill yrka bifall till min reservation i utskottets betänkande nr 18.

Fru talman! Det har länge talats om vad som kommer att hända när satelliterna finns över oss. Många talar ännu i dag om vad som kommer att hända när den dagen kommer. Men sanningen är faktiskt att vi redan nu med lämplig antenn kan se ett flertal satellitsändningar, om vi så vill. Den ryska Horizont-satelliten kan med lätthet ses över vårt land, och intresserade ledamöter av denna kammare behöver bara gå några kvarter för att konstatera att man dagligen kan se den här satelliten via utställningslokalen i ett stort, närbeläget varuhus. Det finns också hotell — jag skall inte göra reklam för något särskilt hotell, men jag tänker på ett som finns i min hembygd och som tillhör RESO-koncernen — som erbjuder gästerna att se TV-sändningar direkt från den ryska Horizont-satelliten, och det tycker jag de gör alldeles rätt i. Det råder alltså inget tvivel om att det ganska snart kommer att bli vanligt med satellit-TV i svenska hem. Vi behöver inte här tvista om hur vanligt det kommer att bli, för det vet vi inte. Vi vet inte hur prognoserna kommer att slå, men relativt vanligt kommer det med all säkerhet att bli.

Vad vi nu har att behandla är frågan om att starta en tidsbegränsad försöksverksamhet där man tar emot signaler från s.k. kommunikationssatelliter. Det handlar alltså inte om s.k. DBS-satelliter, dvs. direktsändande satelliter, vilkas signaler man kan ta emot med en ganska enkel utrustning; de faller utanför det som vi behandlar i dag. Avsikten är att regeringen skall kunna ge dispens att i kabel-TV-nätet sända signaler vidare till allmänheten. Jag vill understryka att det har rått enighet inom utskottet om att en liten krets, t.ex. familjer i en mindre hyresfastighet, några villor eller gårdar som ligger i närheten av varandra, även i fortsättningen skall ha rätt att ta emot signaler från de aktuella kommunikationssatelliterna utan att behöva gå till regeringen och begära ett speciellt tillstånd. Det är viktigt att detta slås fast och att det inte råder någon osäkerhet på den här punkten. Den lagstiftning som vi nu har att ta ställning till innebär alltså inte någon inskränkning av gällande rätt i detta avseende, det har utskottet fastslagit. Jag är mycket glad över att vi blev eniga på den punkten. Det blev vi efter en mycket lång diskussion, i vilken samtliga partier utom ett deltog. Jag skall inte säga vilket parti som inte deltog i debatten för att få fram detta viktiga klargörande. För moderata samlingspartiet vore det helt oacceptabelt om statsmakterna skulle försöka hindra medborgarnas rätt att ta emot information via satelliter. Vi kommer naturligtvis att med all kraft bekämpa varje försök i det avseendet. Det är glädjande, tycker jag, att de stämningar som fanns hos vissa personer inom socialdemokratin för några år sedan, då det ropades på förbud mot parabolantenner, i dag inte tycks ha någon genomslagskraft hos socialdemokraterna, i varje fall inte hos dem som sysslar med denna typ av frågor. Jag tycker att det är bra och att det har hyfsat debatten. Vi har då möjlighet att på ett praktiskt sätt närma oss dessa ibland ganska besvärliga problem. Jag villi detta sammanhang bara erinra om att det faktiskt finns länder som aktivt arbetar på att försöka hindra sitt lands medborgare att ta emot både radiooch televisionssändningar från andra länder. Störningssändare och andra metoder används. Sådana stater brukar vi ju inte kalla för demokratiska. Från de moderata ledamöterna i konstitutionsutskottet finns ett särskilt yttrande fogat till betänkandet, där vi klargör vår syn på rätten att ta emot och vidaredistribuera satellitsändning. Vi kommer från moderata samlingspartiets sida i olika sammanhang — i riksdagen, inom Sveriges Radio-koncernen, i utredningar och i flera andra sammanhang — så kraftfullt och konsekvent som vi förmår att fortsätta att driva denna linje. Vi hoppas få stöd också från andra partier. Vi kommer inte att gå med på några kompromisser som begränsar medborgarnas rätt att ta del av information, oavsett om den når oss på ett traditionellt sätt eller om den kommer via satellitsignaler. Får jag bara, fru talman, när det gäller tillståndsgivningen avsluta med att citera vad vi har sagt från moderata samlingspartiets sida i det särskilda yttrandet. Det är alltså en rekommendation, som vi hoppas att regeringen kommer att följa: ”Vi utgår från att regeringen vid sin prövning av dispensärenden i ämnet i princip kommer att bifalla ansökningarna om inte synnerliga skäl talar emot detta.” Vi tycker att det är rimligt att regeringen här har en mycket generös attityd, helt enkelt därför att försöksverksamheten annars inte kommer att ge tillräcklig ledning för framtiden.

Fru talman! Möjligheterna att kunna sända och ta emot program över radio och TV kommer att öka dramatiskt under en näraliggande framtid. Det är alla bedömare på goda grunder ense om. Det är framför allt tekniken att använda satelliter som kommer att ge denna möjlighet. Man har förutskickat att vi redan mot slutet av 1980-talet kommer att kunna ta emot ett tjugotal Denna utveckling innebär, som jag ser det, en välkommen vidgning av den enskildes valmöjligheter. Men alldeles oavsett vilken personlig uppfattning man kan ha om faror eller fördelar så är jag övertygad om att det inte kommer att gå att mönstra någon folklig opinion för de avskärmningar och restriktioner som ibland på ett mycket högljutt sätt krävts i olika debattinlägg i huvudsak utanför det här huset. Detta skulle också gå stick i stäv med vår traditionella syn på rätten att lämna och ta emot information och med den principiella grundlagsreglering vi har vad gäller informationsfrihet och yttrandefrihet. Vad vi har att inrikta oss på framöver är således inte att försöka finna former för avskärmningar och förbud utan att lösa alla de rättsliga och tekniska problem som utan tvekan följer med den nya tekniken. Ett av dessa problem gäller distributionen. Man kan visserligen, som Anders Björck nämnde, ta ner program på egen hand, men det är för en del sändningar — åtminstone med nuvarande teknik — opraktiskt och dyrt. Det bästa förefaller således vara att distribuera programmen över ett kabelnät. Detta kan användas till att distribuera mängder av program, utländska och svenska, till tvåvägskommunikation, teledata, text-TV etc. Ett kabelsystem öppnar således många intressanta kommunikationsformer. Vad som enligt min uppfattning och uppfattningen inom det parti jag företräder är mycket viktigt är att vi får ett kabelnät som täcker in hela landet, så att de nya möjligheterna blir tillgängliga för alla oavsett var de bor. Det skulle vara en allvarlig begränsning av informationsfriheten om man av kommersiella skäl begränsade mottagningsmöjligheterna till de mest attraktiva områdena. Detta gäller således distributionsformen som sådan. Sändningsrätten i nätet bör i princip vara fri. Yttrandefrihetsutredningen, i vilken jag har deltagit, har nyligen i sitt slutbetänkande föreslagit att sändningsfriheten skall grundlagsregleras. Detta utesluter naturligtvis inte att det kan behövas regler av så att säga praktisk natur för att ordna sändningstider och för att undvika kollisioner och störningar. I vad gäller program som kommer utifrån tillkommer problem som bl.a. har med tillstånd, dekrypteringar och upphovsmannarätt att göra. Vidare gäller det, som vi säger i yttrandefrihetsutredningens betänkande, att skydda Sveriges Radios möjlighet att fullgöra sitt public-service-ansvar. De frågor som jag här mycket kortfattat har berört är sådana som vi får ta ställning till i en nära framtid, när yttrandefrihetsutredningens och massmediekommitténs förslag kommer som propositioner till riksdagen. Det bör bli under nästa riksmöte. Det förslag som nu behandlas berör en mera begränsad fråga. Det gäller att genom en tidsbegränsad lag göra det möjligt att vidga de försök med kabelsänd radio och TV som pågår i Lund. Vidare skall lagen möjliggöra liknande försök på andra orter. Försöken är avsedda att ge ytterligare underlag för massmediekommitténs slutliga ställningstagande. Jag vill gärna uttala min tillfredsställelse över att de här försöken har kommit i gång och att de nu kan utvidgas. Med hänsyn till att de mera övergripande och principiella frågorna snart kommer upp i riksdagen, avstår utskottet från bindande uttalanden härvidlag. Det tycker jag är en rimlig ståndpunkt. Vi bör inte låsa oss i förhastade positioner. Eftersom den föreslagna lagen tillgodoser det syfte som är avsett med försöksverksamheten har jag heller inga invändningar mot lagtexten sådan den föreligger. Såvitt jag kan se är de synpunkter som finns i såväl reservationen som det särskilda yttrandet tillgodosedda i utskottsbetänkandet.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
Fru talman! Låt mig säga att jag kanske är litet förvånad över att jag får föra denna debatt mot tre herrar som i sak är eniga. Det brukar inte vara så att alla som är eniga i ett utskott tar upp riksdagens tid med att berätta att de är överens. Möjligen kan orsaken vara att ni ibland inte är överens eller att någon har litet dåligt samvete för att han är överens med de andra den här gången.